Herr talman! Det gångna året har placerat riksdagens konstitutionsutskott i centrum av den politiska debatten. Riksdagens kontrollmakt har fått ett modernt genombrott. Offentliga utskottsutfrågningar har blivit ett uppmärksammat inslag i det politiska arbetet. Det är inte ens ett och ett halvt år sedan dörrarna öppnades för utskottens arbete. Det låg många år av hårt arbete bakom för att nå dithän. Alla dåliga argument mot öppenhet som kan uppbringas fördes fram. Öppenheten och konstitutionsutskottets nya roll är inte någon gåva från regeringen till riksdagen. Det är i stället riksdagen som äntligen börjat reagera mot den ibland underordnade och förödmjukande roll som den tvingats spela under decennier. Man kan säga att denna förändring har kommit väl sent. Det är sant. Men det är också sant att kampen inte är vunnen — ännu. Nu skall de offentliga utskottsutfrågningarna utvärderas. Detta finns det självfallet inget att invända emot. Men jag är beredd att slå vad om ansenliga belopp att det från visst håll kommer att föras fram förslag, som går ut på att begränsa och försvåra möjligheterna för konstitutionsutskottet att effektivt sköta sitt granskningsarbete. Det förslag till förändringar som kommer att framläggas kommer naturligtvis inte att etiketteras på detta sätt. Det kommer att heta att det endast syftar till att bättre ”strukturera” utfrågningarna, att underlätta för dem som kommer till utskottet att vara bättre förberedda. Detta kommer naturligtvis många inom utskottet, i kammaren och i medier att tro på. Det är mycket bekvämare att vara godtrogen än misstänksam. Frågan om vad som nu skall hända med de offentliga utskottsutfrågningarna kommer säkert inte att lösas utan strid. Låt oss aldrig glömma hur oppositionen behandlades förra sommaren när den ville inleda en granskning av Ebbe Carlsson-affären före valet — det val då statsministern hade lovat att ge en tung regeringspost till en av de inblandade. Låt oss inte glömma med vilken fräckhet utskottets ledamöter blev behandlade av människor som har haft att svara på frågor. Vi har fått uppleva hur de som har fullgjort sin grundlagsenliga uppgift att granska regeringen har blivit åthutade, inte de som har visat sitt förakt för riksdagen. Riksdagen representerar svenska folket. Den granskar på folkets vägnar. Snabba reformer måste till för att stärka såväl utskottets som de enskilda utskottsledamöternas möjligheter att arbeta. De som framträder inför utskottet skall rimligen höras under ed. En tredjedel av utskottet skall kunna besluta om inkallande till utfrågningar, kunna bestämma om utfrågningen skall vara offentlig och kunna kalla till extra sammanträde. Utskottets kansli — som håller hög kvalitet och besitter en lång och grundlig erfarenhet av granskningsarbete — måste ges ökade resurser. Den enskilde riksdagsledamotens arbetsmöjligheter måste rejält förbättras, och det bör ske före år 2000, vilket nu inte synes vara möjligt med det sätt att handlägga dessa frågor om ledamöternas arbetsresurser som för närvarande är för handen i riksdagen. Så räkna lugnt med att frågan om offentliga utskottsutfrågningar och konstitutionsutskottets fortsatta arbete kommer att bli föremål för debatt. Det kommer då att visa sig vilka som håller på riksdagen och vilka som håller på regeringen. Herr talman! Låt mig i denna inledande omgång göra några kommentarer till årets granskningsbetänkande i stort. Skiljer det sig från tidigare? Ja, det gör det. Det är hållet i en skarpare ton, och det riktar mer kritik mot regeringen än tidigare. Det visar på rättssamhällets förfall, på vänskapskorruptionens utbredning, på maktens arrogans och på en politisk och polisiär halvvärld. Men det visar också på de mänskliga tragedier som alltid kommer när partiboken ersatt lagboken. Ebbe Carlsson-affären har skördat många offer. Fler blir det säkert. Sverige må se lugnt och välmående ut på ytan. I själva verket håller delar av vårt rättssystem och vår maktutövning på att ruttna inifrån. Sverige är som ett mögelhus. Det luktar inte bra. Striden om vem som är ansvarig pågår, och alla skyller på varandra. Saneringen kommer att ta lång tid och kosta mycket. Jag sade att årets granskningsbetänkande är mer kritiskt än normalt. Socialdemokraterna är på ett antal punkter med på kritik. Nu kanske någon tycker att detta ändå visar att socialdemokraterna har tänkt självständigt. Riktigt så enkelt är det nog inte. Man har i princip gått med på kritik bara i den utsträckning som det varit sanktionerat uppifrån eller nödvändigt av majoritetsskäl i utskottet. Kritiken man är beredd på i Ebbe Carlsson-affären är den som t.ex. Ingvar Carlsson och Anna-Greta Leijon själva vidgått, inte mera. I några fall handlar det om att man snabbt tvingats gå med på kritik, när man i utskottet upptäckt att vpk och miljöpartiet beslutat sig för samma ståndpunkt som de borgerliga. Då har man varit snabb att kratsa kastanjerna ur elden. I några fall har det emellertid gått litet väl snabbt, och socialdemokraterna i utskottet har till sin egen oförställda häpnad hamnat i minoritet och tvingats reservera sig. Konstigare än så är det inte. Det handlar om att göra en dygd av nödvändigheten. Den som på nära håll sett spelet har inga illusioner om någon ökad öppenhet eller självständighet. Det är därför som jag inte tror på försåtliga förslag om att förändra formerna för utskottsförhören. Finns det några generella slutsatser som man kan dra av årets granskningsbetänkande? Ja, det tycker jag. Jag anser — och vad jag nu säger är baserat på mina erfarenheter efter ett antal år i konstitutionsutskottet — att det finns klara tendenser i utvecklingen. För det första: Respekten för lag och rätt har minskat bland politiker och ämbetsmän. Man kringgår lagar, och man tar informella beslut. Man slarvar med dokumentation, och man känner inte ett personligt ansvar för sina beslut. Man chansar i ökad utsträckning på att inget skall märkas. För det andra: Politiseringen av utnämningarna leder till en ny typ av lojaliteter. Den opolitiske svenske ämbetsmannen tillhör en utdöende ras. Hade det funnits fler sådana kompetenta, oberoende ämbetsmän i Ebbe Carlsson-affären och färre politiska maktspelare, så hade affären aldrig blivit en affär av det slag den blev. Nu föll man på eget grepp genom att så många av huvudaktörerna inte slog stopp utan i stället satte full fart framåt. Den socialdemokratiska utnämningspolitiken är en varböld i det svenska samhället. Den har skapat en svensk nomenklatur. Det är en utveckling som pågått under många år nu. På detta område känner numera fördomsfriheten inga gränser. Den senaste utvecklingen tycks dessutom vara att partibokstänkandet skall gå på export. Partiboksinnehav eller inte skall tydligen vara styrande också för uppgifter som ligger långt borta från våra egna gränser. För det tredje: Den svenska socialdemokratiska nomenklaturen litar inte på delar av den svenska administrationen, nota bene den som inte står under socialdemokratisk kontroll. Det är därför man tillgriper s.k. back-channels, dvs. extra kanaler. Hela Ebbe Carlsson-affären handlar om att gå vid sidan av det normala polisoch rättsväsendet. I Bahroch Ferm-affärerna handlar det om något motsvarande, nämligen om att gå förbi den svenska utrikesförvaltningen. De många affärerna under senare år är ingen slump. De kan nästan alltid hänföras till minst en av de tre kategorier som jag här har pekat på. Kommer då utvecklingen med nya affärer att fortsätta? Jag tror det. De ligger numera inbyggda i det svenska systemet. Endast en helt annan inställning till lag och rätt, inte minst till våra grundlagar, ett slut på politiseringen av utnämningspolitiken och en återgång till att gå tjänstevägen, kan bromsa utvecklingen. Herr talman! Jag är övertygad om att konstitutionsutskottet även i fortsättningen kommer att vara välförsett med arbetsuppgifter. Den saken kommer andra att sörja för. Vi har att se till att riksdagen genom konstitutionsutskottet får möjlighet att effektivt och utan otillbörlig inblandning granska även i framtiden.

Herr talman! Vid få tillfällen har intresset för vad som händer i riksdagen varit så stort i medier och bland allmänhet som under det senaste året. Öppenheten och känslan av att vara med om något som inte är förutsebart har lockat till att titta och läsa. Plötsligt befinner vi riksdagsledamöter oss i en situation där allmänheten med liv och lust, eller avsky, diskuterar och kommenterar våra arbetsmetoder och vårt och regeringsledamöternas sätt att sköta arbetet. I stället för att bara få en granskning av regeringen har öppenheten också lett till en granskning av KU-ledamöternas sätt att sköta sina arbetsuppgifter och riksdagens sätt att utöva kontrollmakten. Vi har också fått engagerade medborgare som hör av sig med råd och synpunkter under arbetets gång. Det är så det skall gå till i en demokrati. Det är väljarna som är uppdragsgivarna och de slutliga domarna. Vad håller ni egentligen på med i konstitutionsutskottet, frågar en del. Spektakel, säger utrikesministern. Folkdomstol, säger andra. Politiskt käbbel och privata vendettor, säger några. Andra har en helt annan uppfattning. De menar att vi upprätthåller rättsstaten, att vi utför ett viktigt renhållningsarbete, att vi håller tummen i ögat på makthavarna och att vi genom vårt arbete förhindrar mygel och överträdelse av lagarna. Det finns många förklaringar till kritiken mot granskningen och konstitutionsutskottet och dess ledamöter. Att utrikesministern kallar det hela för spektakel har sin grund i att han ogillar granskningen som sådan. Han tycker inte om att regeringen granskas och ställs ut. Den direkta orsaken var ju att en av partibröderna, ambassadören i Paris, inte gjorde så väl ifrån sig — om man säger så. Det gällde att få bort intresset från partibrodern. Då passade det bra att förlöjliga granskningen i stället. Svenskar i allmänhet ogillar bråk. Vi är rädda för konflikter, åtminstone för att visa dem öppet. Kompromiss och samarbete eller allmänt kvirr bakom ryggen står högre i kurs. En del blir alltså obehagligt berörda och vänder sig bort och vill inte höra mer och tar avstånd. En del förstår inte syftet med granskningen. De tror att det handlar om personliga vendettor eller politisk pajkastning. Målet är att försvara rättsstaten. All makt måste kontrolleras. Okontrolle rad makt leder ofrånkomligen till övergrepp, maktfullkomlighet, nepotism, mygel eller överträdelse av bestämmelser och lagar. Det gäller inte bara socialdemokrater, inte ens enbart politiker. Det gäller i varje organisation eller företag. Varenda liten förening i detta land har en revisor, som kontrollerar att allt har gått rätt till. Därför har Sveriges riksdag en kontroll eller granskning av rikets styrelse — regeringen. Och kontrollen skall fungera väl, oavsett om vi har en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Det viktigaste syftet med granskningen är att förebygga fel. Och det har vi verkligen uppnått under senare år. Gång på gång har jag, från regeringsledamöter och regeringstjänstemän, fått höra kommentarer — ibland skämtsamma — om att det är bäst att vi passar oss — för annars kommer KU. Det är som att skrämma barn med vargen. Jag tror dock inte att många svenskar kopplar ihop konstitutionsutskottets granskning av regeringen med sin egen privata situation. Vad har det där de håller på med i konstitutionsutskottet med mig att göra utom att det är en spännande underhållning, säger någon. Mitt svar är att det i högsta grad har med alla svenskars privata situation att göra. För om inte vi i konstitutionsutskottet håller tummen i ögat på rikets ledning och förhindrar lagöverträdelser, så sprider sig laglösheten ner i myndigheterna som en löpeld. Om regeringen får, så får väl jag, kommer tjänstemännen att tänka. Och nästa gång blir det du själv, svenske medborgare, som står inför en tjänsteman som tillämpar lagarna på sitt eget lilla privata sätt. Då har vi fått rättslösheten och godtycket satt i system. En annan orsak till att man tycker att konstitutionsutskottets granskning bara är strunt har sin grund i en svag rättskänsla. Konstitutionens frioch rättigheter är okända för många svenskar. Resonemang om att ändamålet helgar medlen har till och från lätt att få anhängare. Och regeringens företrädare har inte dragit sig för att utnyttja detta under utfrågningarna. I många uttalanden och artiklar har invändningar förts fram mot hur granskningen är upplagd. Konstitutionsutskottet skall nu utvärdera granskningen, och det är mycket värdefullt att vi har fått en så offentlig debatt om granskningen och så många förslag till ändringar och förbättringar. En hel del går att ta vara på. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att bemöta och kommentera en del av förslagen och invändningarna. Ett påstående är att KU är ett politiskt sammansatt organ och att det därför inte blir en objektiv granskning. Jag vill påstå att det är fullständigt nödvändigt för parlamentet att ha en granskning av sin styrelse. Det är riksdagen som stiftar lagarna. Det är riksdagen som utser statsminister. Det är för mig en självklarhet att riksdagen då också följer upp hur lagarna följs och hur statsministern och hans regering sköter sina jobb. Vad riksdagen skall göra är att utöka sina kontrollfunktioner, inte nedrusta dem. Vi borde ägna betydligt mer tid till att granska vart alla pengar som vi anslår till olika ändamål tar vägen och hur effektivt de används. Regeringen har hundratals tjänstemän som granskar myndigheterna. Riksdagens revisorer har ett tjugotal. När hörde svenska folket talas om riksdagens revisorer? De borde vara lika kända som konstitutionsutskottet. Som iglar borde vi granska hur pengarna används och att myndigheterna arbetar effektivt. Det är ju inte våra pengar vi anslår — det är medborgarnas. Gång på gång har folkpartiet föreslagit att riksdagens kontrollmakt borde förstärkas och att stora delar av riksrevisionsverket skall ställas till riksdagens förfogande. Men åter till konstitutionsutskottet. Är vi tandlösa genom att vi är politiskt tillsatta? Jag tycker inte det. Inte minst den nya öppenheten har bidragit till att det i många frågor har gått att få enighet över partigränserna om den juridiska bedömningen av begångna fel. På tidningsspråk ”prickas” i år Anna-Greta Leijon, Gertrud Sigurdsen, Bengt Lindqvist och Kjell-Olof Feldt. Tidigare har bl.a. Mats Hellström fått en åthutning av utskottet om att ministrar skall tala sanning. Dessutom görs det i år åtskilliga uttalanden om otillfredsställande förhållanden i den administrativa granskningen, om jämställdheten i regeringskansliet, om utlänningsärendena och om aktieteckningen i UV-Shipping. Detta kommer att vara till ledning för regeringens handlande i framtiden. Var så säker på att vi kommer att följa upp våra uttalanden! En annan sak är att valörerna kan vara litet varierande när det kommer till frågan vilket ordval som skall användas när kritiken skall formuleras. Där har regeringspartiet en svaghet, för att använda de milda orden. Men det förtar inte allvaret i att kritik framförs gemensamt från alla partier inkl. socialdemokraterna. På några punkter är vi dock oense även i der juridiska bedömningen. Men det är ju inte ovanligt att jurister i brottmål eller vid t.ex. granskning av lagar i lagrådet kommer till olika slutsatser. Den som tror att jurister skulle sköta den juridiska granskningen mer objektivt och enigt torde ta miste. Även de som förordar att vi borde införa en författningsdomstol, som skulle granska regeringen, borde titta på hur ofta domarna i högsta domstolen i USA är helt eniga i sina beslut. En annan invändning är att ledamöterna i KU är juridiskt oskolade. Till det vill jag bara säga att vi har tillgång till hela Sveriges samlade juridiska kunskap när vi vill. Och den utnyttjar vi tacksamt. Dessutom har vi viss erfarenhet och kunskap själva. Många års lagstiftningsarbete har lärt oss en hel del. Vissa jurister framför denna kritik på ett sådant sätt att man tvingas dra slutsatsen att de anser att man inte kan anförtro folkets valda representanter i Sveriges riksdag att ens stifta lagarna. Folkpartiet avvisar bestämt ett sådant korporativt synsätt. Det försvar för konstitutionsutskottet jag nu har framfört innebär inte att jag anser att allting står rätt till. Utskottet har mycket begränsade resurser att exempelvis göra ordentliga förundersökningar innan utfrågningarna sätter i gång. Det har inneburit att utfrågningarna ibland varit litet röriga, att vi har tvingats till omtagningar för att vara säkra på att vi har hört rätt och kunnat uppfatta vad som har hänt i verkligheten. Vi har fått ägna oss åt sådan förundersökningsverksamhet i utfrågningarna i alltför hög grad, i stället för att få möjlighet till koncentration till avgörande frågor i belysningen av regeringens ansvar. Som jag sade förra året bör vi hämta ordföranden från ett annat parti än regeringspartiet. Jag är övertygad om att arbetet då skulle bedrivas med större kraft och färmitet. Detta har ingenting att göra med Olle Svensson som person, utan det är en principiell uppfattning. Det bör också naturligtvis finnas ett minoritetsskydd när det gäller beslut om hur granskningen skall läggas upp, vilka uppgifter som skall tas in osv. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att den som kritiserar att vi över huvud taget har en konstitutionell granskning i riksdagen av regeringen talar för rättslöshetens samhälle.
Herr talman! Som framgått av de inlägg vi redan har hört är tanken den att den första omgången i vår debatt i dag skall röra konstitutionsutskottets granskningsverksamhet mera allmänt. Den har också kommit i fokus genom den nya öppenheten och den därmed åtföljande debatten i massmedia. För den som har suttit i konstitutionsutskottet i årtionden snart har det varit intressant att följa den debatten. För många är det en ny upptäckt att vi har ett konstitutionsutskott som granskar regeringen, och det kan naturligtvis kännas litet bittert för oss som år efter år har producerat digra betänkanden, som har gått ganska spårlöst förbi i den allmänna diskussionen. Den förändring som nu har skett är naturligtvis bra. Svenska folket har fått ögonen på att det i riksdagen finns ett kontrollorgan som håller ögonen på vad som sker på högsta nivå. Man har också fått tillfälle att se en del av riksdagens verksamhet, direkt hemma i vardagsrummet. Den svenska riksdagens konstitutionsutskott är, såvitt jag har kunnat finna, rätt originellt. Jag har försökt studera saken och funnit att man egentligen inte någon annanstans i världen har någon motsvarighet. Det förekommer i olika parlamentariska församlingar att man tillsätter särskilda granskningsutskott när det bränner till ordentligt i en fråga. Det förekommer också att de vanliga utskotten gör granskningar motsvarande vår inom sina sakområden. Men ett utskott som har den övergripande granskningsuppgift som konstitutionsutskottet har, har jag inte funnit någonstans. Konstitutionsutskottets verksamhet har genom årtiondena varit mer eller mindre omfattande. Man kan säga att den utvidgade aktiviteten i konstitutionsutskottet startade i mitten av 70-talet, och sedan har verksamheten blivit alltmer omfattande. Det är klart att man ibland, när vi har ständiga : sammanträden och ständigt nya, stora frågor, kan ställa frågan på vilket sätt vi skall avgränsa vår verksamhet, så att den inte sväller över alla gränser. Jag tror nämligen att konstitutionsutskottets verksamhet är värdefull, inte bara ur de aspekter som jag redan har berört här. Verksamheten är värdefull eftersom vi i konstitutionsutskottet kan plocka fram ur arkiven och gömmorna saker och ting som annars inte skulle nå ut till offentligheten och som inte skulle bli kända. KU:s verksamhet bidrar alltså till en vidgning av den offentliga debatten i vårt land. Vidare tror jag att konstitutionsutskottets verksamhet har — och det har jag sagt många gånger tidigare från denna talarstol —en viktig preventiv effekt. Man vet i regeringskretsen, i kanslihuset och hos myndigheter med kontakter med kanslihuset att det i riksdagen finns ett organ där det går att plocka fram vad som helst. Det som göms i snö kommer uppi tö. Jag tror att detta är en värdefull effekt av KU:s granskning, och jag tror att det bidrar till att vi i vårt land vad man än säger och tycker — inte minst med hänvisning till vad som har hänt under senare år — har ett förhållandevis okorrumperat politiskt system. Jag vänder på argumentationen något jämfört med vad tidigare talare har sagt här. Jag tycker att någon gång bör man understryka även detta. Vi har i vårt politiska system en öppenhet och en insyn som nästan saknar motstycke i de flesta andra länder. Det är naturligtvis värdefullt, och det skall vi slå vakt om. Den grundläggande och i sak allra viktigaste uppgiften med KU:s granskning är självfallet att syna ärenden ur rättslig synvinkel, konstatera vad som verkligen har hänt i olika frågor och att fastlägga ansvaret. Det gör vi också i konstitutionsutskottet. Var och en som orkar och ids kan ta del av det tjocka betänkande som har lämnats i år. Där finns en lång rad intressanta frågor som tas fram till belysning och diskussion på ett sätt som inte skulle ske om inte vår granskning ägde rum. Vi i konstitutionsutskottet har även fått utstå kritik från många håll. Särskilt Birgit Friggebo berörde det i sitt anförande. I långa stycken kan jag instämma i vad Birgit Friggebo sade. För mig är det alldeles givet att den här uppsynen över vårt högsta exekutiva organ skall ligga i riksdagen. Det är också alldeles självklart för mig att det skall vara folkets valda representanter som skall ha hand om denna uppsyn. Det brukar sägas att det borde finnas ett mera domstolsliknande organ för granskningen av statsrådens sätt att sköta sina ämbetsuppgifter. Man kan ha många invändningar mot detta. Jag vill lägga ytterligare en till dem som redan har framförts här, nämligen att om det vore på det sättet skulle de flesta av de frågor som vi i konstitutionsutskottet aktualiserat inte ha tagits upp till behandling över huvud taget. Det är enligt mitt sätt att se just denna verksamhet i gränslandet mellan juridik och politik som gör konstitutionsutskottets granskning särskilt effektiv. När de offentliga utfrågningarna infördes innebar det en förändring på olika sätt. Självfallet blev det en större öppenhet. Men det finns anledning att betona att denna öppenhet, dvs. denna ökade insyn för allmänheten, är villkorad av att utfrågningarna sänds vidare — att TV och radio finns på plats och att tidningarna refererar. Vi kan inte vara så säkra på att det kommer att fortsätta så som det har varit hittills. Jag satt häromkvällen och gjorde en sammanställning av alla öppna utfrågningar som har skett i riksdagen inom alla utskott sedan den nya ordningen infördes. Det är mängder av utfrågningar. Många av utfrågningarna har rört mycket intressanta och för svenska folket viktiga ärenden. Men det är praktiskt taget bara ett urval av konstitutionsutskottets öppna utfrågningar som i någon större utsträckning har gått vidare till svenska folket. Det skall tydligen vara en viss karaktär på de frågor som skall anses vara av allmänt intresse. Öppenheten från riksdagen har ökat genom de öppna utskottsförhören, men vi skall inte ha några överdrivna illusioner om att denna öppenhet gäller förbehållslöst. Det betänkande som konstitutionsutskottet i dag presenterar skiljer sig en del från tidigare betänkanden. Enigheten i detta utskottsbetänkande är större än tidigare. Även från socialdemokratisk sida har man denna gång insett att många av de fel som har begåtts och de brister som har funnits i handläggningen av regeringens uppgifter har varit av sådant slag att man inte kunnat undgå att anmärka på dem. Fortfarande finns det dock — det kan vi se i betänkandet — en benägenhet hos företrädarna för regeringssidan att se mildare på det som har inträffat än vad vi från andra partier har ansett vara befogat. En fråga som har kommit upp i samband med den granskning som vi i konstitutionsutskottet utför är gränserna för granskningen. När människor har passerat revy vid utfrågningarna har många frågat sig vad dessa egentligen har med granskningsarbetet att göra. Det är alldeles givet att enligt grundlagens bestämmelser är det regeringens handlande som skall granskas. Regeringen är så att säga centrum för vår uppmärksamhet, något som vi inte får tappa ur sikte.

Den delen — där har vi ibland blivit kritiserade för att vi inte gått djupare — skall ju vårt vanliga åklagaroch polisväsende sköta. Om man ser på följderna av den granskning som vi har gjort i år, är det alldeles uppenbart att den i sin tur har lyft fram omständigheter och visat på verksamheter som gett de vanliga ordinära myndigheterna anledning att agera på ett sätt som inte skett tidigare. Vi har fortfarande pågående utredningar av olika slag om misstänkt brottslig verksamhet i olika avseenden, och vi har naturligtvis att invänta resultatet av dessa utredningar och se vad de ger. Samtidigt lägger detta en viss hämsko på vår verksamhet. Det har också inneburit att vi år efter år i stora ärenden, inte bara i den aktuella Ebbe Carlsson-affären utan t.ex. i den stora vapenexporthärvan, har fått säga att vi återkommer nästa år till samma frågor, om det finns anledning till det. Jag vill avsluta, herr talman, med att säga att detta innebär en förändring i utskottets verksamhet som är helt i enlighet med grundlagen men som inte har uppmärksammats. Beträffande granskningsdebatten utgår man ofta från — jag har dess värre sett t.o.m. i riksdagens publikationer att man kallar debatten för dechargedebatt, vilket är felaktigt — att vi här i riksdagen beviljar ett slags ansvarsfrihet när vår granskning för året är avslutad. Så är det inte, utan vi har en fortlöpande granskning. Den omständigheten att vi nu har avlämnat ett betänkande i ett antal ärenden innebär inte att vi inte skulle kunna ta upp trådarna på nytt i samma ärenden. I vissa frågor, herr talman, är jag övertygad om att så kommer att ske.

Herr talman! Anders Björck älskar vadhållning. I dag började han igen med att slå vad om att det kommer att bli svårt för KU i framtiden. Man kommer att försöka förhindra granskningsarbetet. Jag är beredd, Anders Björck, att hålla emot. Jag tror inte alls att granskningsarbetet kommer att försvagas. Jag tror att det står starkare än någonsin och att eventuella försök att begränsa arbetet kommer att slå fel. Jag är, herr talman, inte heller samma panikmakare som Anders Björck. Jag tror inte att Sverige håller på att bli ett mögelhus. Jag tror inte heller att nomenklaturen håller på att ta över. Jag tycker att Anders Björck skulle studera de länder där det finns en nomenklatur. Jag tycker inte heller att allt fler varbölder slår upp i vårt land. Jag tror inte, som Birgit Friggebo, att laglösheten håller på att sprida sig som en löpeld. Jag tror att vi måste hålla litet sans och måtta. Jag tycker att vi har gjort ett bra granskningsarbete. På ledamöternas bord ligger nu ett betänkande på 1 600 sidor. Jag antar att det är ett rekord i riksdagens historia. Man får hoppas att betänkandets kvalitet i viss mån kan leva upp till det voluminösa omfånget. Konstitutionsutskottet är riksdagens äldsta utskott. Det tillkom i samband med en närmast revolutionär process i det svenska samhället åren 1808-1809. Utskottets uppgift var att granska och bevaka de höga makthavandes förehavanden i fråga om rikets styrelse. Den uppgiften har utskottet haft i 180 år, och den uppgiften har utskottet fullföljt med stor diskretion den mesta tiden. Så inträffar plötsligt en präktig skandal, och så finns vår tids nya medier på plats i form av televisionen. Ibland kan man ju undra om mediet är budskapet. Hur som helst blev alltså slutresultatet 1 600 sidor utskottstext, och jag gratulerar varje ledamot som sedan gårdagen hunnit läsa betänkandet. Å andra sidan har väl de flesta sett merparten av betänkandet televiserat. På KU:s förslag genomförs nu de flesta utskottsutfrågningarna inför öppna dörrar. Det är bra. Och KU svarar för lejonparten av dessa. Vi har därför ett särskilt ansvar för att göra en utvärdering av de erfarenheter som vi gjort. Å ena sidan kan vi konstatera att intresset ökat för riksdagens verksamhet. Konstitutionsutskottets roll och verksamhet diskuteras inte bara bland statsvetare och jurister. Det har blivit en allmän angelägenhet. Vi som varit inblandade i utfrågningarna har märkt det i form av otaliga personliga samtal och brev. Hur brett vi nått ut med utfrågningarna förstod jag riktigt på allvar en sommarsöndag förra året på Söderstadion i Stockholm, när gamla Hammarbysupportrar ville diskutera KU-utfrågningarna i stället för laguppställningen i matchen och den rätta speltaktiken. Talmannens önskan att riksdagen skall stå i centrum var verkligen tillgodosedd. Å andra sidan har, herr talman, mycket kritik riktats mot de öppna utfrågningarna. Det massmediala och spektakulära sägs ha fått ta över sakfrågorna. Bagateller sägs ha blivit huvudfrågor. Utfrågningarna har skötts oprofessionellt, hävdas det från en del håll, ibland litet besserwisseraktigt. Krav har ställts på en författningsdomstol, som delvis skulle ersätta KU. Men om nu juristerna skall ta över från de folkvalda, så varför inte ta hela steget fullt ut och ersätta riksdagens ledamöter med jurister? För kan man verkligen överlåta åt vanliga folkvalda utan juridisk utbildning att stifta våra lagar? Har kritikerna verkligen tänkt på konsekvenserna? Följden av att ersätta politiken med juridiken skulle ofelbart bli att juridiken politiserades. USA är ett bra exempel där utnämningen av domare till högsta domstolen ofta föregås av våldsamma politiska strider, som handlar om olika kandidaters politiska hemvist. Så vill vi inte ha det här. KU är ett riksdagens organ för granskning av regeringens fögderi. Och så bör det förbli. Det ankommer på riksdagen att dra sina slutsatser på grundval av KU:s förberedande arbete. Och ambitionen måste vara att det arbetet skall bedrivas med oväld och integritet. Frågan om lag och rätt, om respekt för grundlagar och vanlig lag är inte förhandlingsbar. Sedvanlig politisk linjedragning, som är naturlig i andra utskott, borde inte vara lika naturlig i KU. Sjävfallet vore det illusionsmakeri att hävda att traditionella partipolitiska konflikter inte skulle färga också KU:s arbete. Vi har skilda politiska värderingar t.ex. då det gäller makt och ägande, och det präglar också vårt arbete. Ändå kan man lyckligtvis hävda att det i dagens KU inte finns någon given och beständig majoritet. Det är bra, för det tyder på en viss integritet i utskottet. Läser man dagens betänkande skall man finna att där finns i de olika frågorna i stort sett alla tänkbara konstellationer avspeglade. I flera viktiga frågor har socialdemokraterna hamnat i minoritet gentemot samtliga övriga partier. Ibland bildar socialdemokraterna majoritet med vpk, ibland med miljöpartiet, ibland med de borgerliga partierna gentemot vpk och miljöpartiet och ibland med moderaterna och Anders Björck. Tala om hoppande majoriteter! KU är inte riktigt förutsägbart, och så skall det vara. Men vi får inte glömma bort att utskottet på många punkter är enigt. Det gäller bl.a. de första elva punkterna som innehåller många viktiga avsnitt och påpekanden om regeringsarbetets skötsel. Det gäller också andra punkter, där utskottet har förenat sig i kritiska formuleringar om brister i regeringen. I det här sammanhanget vill jag gärna passa på och ta avstånd från en del grova smädelser som har riktats mot utskottets ordförande. Det är både oförskämt och oriktigt att reducera hans roll till att vara maktens alltid tjänstvillige och fifflande lakej. Jag tror inte att någon i utskottet vill skriva under på den typen av förtal som har förekommit i vissa tidningar, ofta baserat på felaktiga uppgifter. Det hindrar inte att vi ibland kan vara oense med Olle Svensson och rikta hård kritik mot honom. Det hindrar heller inte att vi oberoende av person diskuterar den viktiga principfrågan om huruvida regeringspartiet eller oppositionen skall besätta ordförandeposten i KU. Särskilt viktigt är det att fundera över vilka rättigheter en minoritet i utskottet skall ha, t.ex. då det gäller rätten att kalla till sammanträde i utskottet. Förra sommarens uppjagade procedurstrider visar att det behövs en översyn här. Herr talman! Tillbaka till erfarenheterna från alla våra utfrågningar. Ofta har vi fått höra att fel frågor ställts och att viktiga frågor missats. Det är möjligt. Det är ju alltid lätt att spela fotboll från läktaren och att ställa de rätta frågorna i TV-soffan. Men visst kan och måste mycket bli bättre. Arbetsförhållandena i dag för utskottets ledamöter är ganska primitiva. Jämförelser med de amerikanska utfrågningarna blir därför missvisande. Där har varje senator en hel stab av expertis till sitt förfogande. Vi har ett litet men naggande gott utskottskansli som gör ett fantastiskt arbete — tack för det! — men i Övrigt ingenting. Det är inte bra, eftersom utskottets uppgift är att vara en hård granskare av en regering som har bataljoner av höga jurister och experter till sitt förfogande för att lägga ut texten om regeringens förträfflighet. Riksdagens granskande organ borde kunna få åtminstone en bråkdel av de resurserna för att kunna sköta sitt viktiga arbete. Det handlar om att förstärka riksdagens kontrollmakt. En stark kontrollmakt är nödvändig för att förhindra maktmissbruk och korruption. Ett starkt KU bidrar till att skapa en bra regering. Det är det som vi är till för.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga litet om punkterna 1—11 i dagens debatt om KU:s granskningsärenden. Det är ju faktiskt vad vi skulle diskutera i den här inledande rundan, även om vi har kommit överens om att vi skall mera gå in på KU:s sätt att granska. Dessa ärenden har vi inom utskottet lyckats nå enighet om. För att det inte skall bli bortglömt yrkar jag redan nu bifall till hemställan på samtliga punkter i denna runda. Det känns bra, för så eniga om sakfrågorna som vi har varit här är vi ju inte så ofta i denna kammare. De flesta ärenden är inte av den karaktären att de kräver någon längre debatt. Men på några punkter har vi i miljöpartiet ändå kommentarer. Ett gott tecken är punkten 2, som behandlar frågan om regeringsärendenas antal. De tjänstemän som har haft i uppgift att följa upp hur många ärenden som regeringen har skickat till riksdagen har här funnit den lägsta noteringen sedan utskottet började att granska antalet ärenden, och det var 1967. Att enbart se till antalet ärenden och utifrån detta fastställa att det har delegerats ärenden till kommuner och landsting är kanske litet vanskligt. Men nu verkar det faktiskt gå åt rätt håll. Med vår syn på vad som skall behandlas i riksdagen har man alltså tagit ett litet men viktigt steg åt rätt håll. Vi anser nämligen att bara de ärenden som verkligen måste tas upp i kammaren skall tas upp här. Resten skall tas upp i kommuner och landsting. På det viset får vi en viktig och nödvändig decentralisering av besluten och därmed en större delaktighet från dem som skall fatta beslut på basplanet. I dag tycker många att det inte spelar någon roll vilka beslut som fattas i kommuner och landsting, eftersom alla viktiga beslut ändå fattas i riksdagen. Konstaterandet att antalet ärenden nu sjunker kan vara ett första steg åt rätt håll, och det är i så fall bra! Jag hoppas att litet uppmuntran gör att decentraliseringen påskyndas. Värt att nämnas i detta sammanhang är också att vi European Greens nyligen har kommit överens med representanter från 21 andra gröna länder i hela Europa — alltså både Östoch Västeuropa. Detta skedde i Paris för någon månad sedan. Beslut skall inte fattas på högre nivå annat än när detta verkligen är nödvändigt. Det är givetvis EG-harmoniseringen som ligger till grund för detta ställningstagande. Nästa punkt som jag vill nämna något om gäller propositionsavlämnandet. Utskottet har funnit en del att anmärka på här, och det var innan årets kompletteringsproposition var framlagd. KU säger här gemensamt att det är viktigt att budgetpropositionen blir så heltäckande att riksdagens ledamöter kan få en så heltäckande bild av regeringens ekonomiska politik som möjligt. I det perspektivet framstår årets kompletteringsproposition som ett hån mot KU och riksdagen. De kanske viktigaste och mest kontroversiella besluten i fråga om årets budget tas inte upp förrän nu. Det är inte konstigt att det råder total förvirring om vad regeringen egentligen vill med den ekonomiska politiken. Löftet från valrörelsen om att man skulle bli ett miljöparti finns det inte ett spår av i kompletteringspropositionen. Men ännu är det inte för sent. När omsätts orden i handling? Den sista punkten i denna debattrunda gäller ett problem som vi i miljöpartiet anser att det är oerhört viktigt att man kan komma till rätta med. Det är då fråga om krigsmaterielexporten. Detta ämne har dock fått stå tillbaka för den omfattande granskning av Ebbe Carlsson-affären som vi genomfört i år. Men jag lovar att åtminstone vi i miljöpartiet de gröna kommer att gå till botten med denna fråga, även om det behövs prickningar av både socialdemokrater och borgerliga. Slutligen, herr talman, vill jag redogöra litet för vår syn på KU:s granskningsarbete. Det har onekligen varit ett spännande och hektiskt år för en som är grön i dubbel bemärkelse att få vara med vid KU:s prestigefulla och viktiga granskning. Det skall dock tilläggas att trots det allvar som jag verkligen känner för mitt uppdrag spelar den gode Strindberg mig ett spratt då och då. Jag läste nämligen om romanen Röda rummet förra sommaren, samtidigt som Ebba Carlsson-affären brusade ut i TV-n. Fantasin sattes i rörelse. Hur hade månntro den gode Strindberg beskrivit Ebbe Carlsson-affären anno 1988-1989? Visst är vi väl överens i KU om att det är en viktig konstitutionell granskning som vi utför. Men utan insikten om det politiska maktspel som samtidigt pågår kan KU:s granskningsarbete lätt bli en ny Strindbergsroman, och det vill vi ju verkligen inte. Under senare tid har det vid ett flertal tillfällen yrkats att KU:s arbete åter skall ske inför stängda dörrar. Jag vill hävda att detta bara är ett sätt att sopa de problem som finns under mattan i stället för att lyfta fram dem och tydliggöra det maktspel som faktiskt pågår i svensk politik. Det öppna granskningsarbete som vi nu utför på försök skall utvärderas och prövas inför framtiden. Här har onekligen den uppmärksamhet som KU har fått gett oss en god grund för en ingående prövning av vårt arbetssätt. Efter snart ett granskningsår i utskottet har jag som helt grön samlat på mig en del erfarenheter som jag vill passa på att debattera. Man måste ställa stora krav på den dubbla roll som ett politiskt granskningsutskott har, så att det inte blir politiskt gräl i stället för konstitutionell granskning. Därför krävs en ingående översyn av konstitutionsutskottets arbetsmetoder. Den konstruktion som vi i dag har bäddar tyvärr onekligen för misstänksamhet mot regeringspartiet på flera områden. Samtidigt missar vissa ledamöter i det borgerliga blocket inte en enda chans att klippa till med politiska slagdängor med kraftiga övertoner, som knappast stärker trovärdigheten i vårt arbete. De politiska övertonerna borde det gå relativt lätt att komma till rätta med genom intern självkritik och kanske också genom att någon enskild ledamot får mycket att göra i Europarådet. Men när det gäller arbetsmetoderna krävs det långsiktighet och mycket mod för att få till stånd förändringar. Jag skall här ge exempel på arbetsmetoder som jag tror — inte bara hos mig — väcker stor misstänksamhet mot KU:s arbetssätt. Det första som jag vill ta upp är det majoritetsförhållande som ger regeringspartiet i det närmaste egen majoritet inte bara vid utformandet av betänkanden utan också då det gäller vilka som skall kallas till förhör och när detta skall ske. Vi har tyvärr under det gångna året fått se exempel på hur detta har gått till. Regeringspartiet har också av tradition ordförandeposten i utskottet och har därigenom befogenheter och skyldigheter när det gäller att förbereda sammanträdena. Att ordföranden sedan aldrig tar till sig kritik när sådan ibland framförs förbättrar inte saken. Jag anser att ordföranden antingen måste bli mer lyhörd för oppositionens krav vid granskningen eller att vi måste ställa krav på att ordföranden skall komma från ett parti som inte har regeringsmakten. Detta borde egentligen vara ganska självklart i ett granskningsutskott. Jag vill dock tillägga att jag hyser stor respekt för Olle Svensson personligen. Skulle jag inte göra det, skulle jag inte heller stå här och våga kritisera det som jag tycker är fel. Att man vågar säga vad man tycker om en människa innebär faktiskt att man har respekt för vederbörande. Ordförandeskapet ger ju också indirekt möjlighet att styra KU:s kansliarbete i en riktning som lätt väcker misstänksamhet. Vi har vidare ett system för de öppna utfrågningarna som gör att dessa till stor del styrs av regeringspartiet. Detta kan nämligen direkt eller indirekt använda departementen som rådgivare i sitt arbete. Dessutom börjar alltid regeringspartiet utfrågningarna, och genom detta kan det styra frågorna och svaren till en nivå som gynnar den som liksom vår ordförande i en DN-artikel för ett halvår sedan utgår från att regeringspartiet inte har begått några fel. Då får naturligtvis de frågor man ställer en viss karaktär. Vidare bör vi få i gång en debatt om hur vi skall få vettiga resurser för att kunna göra ett fullgott granskningsarbete. I dag har vi ett mycket ambitiöst och välfungerande KU-kansli, men dess arbetsbörda är enorm, och detta slår givetvis mot oss som skall göra det egentliga granskningsarbetet. Därför är det synnerligen viktigt att resurserna förbättras, så att vi slipper att först när sammanträdet börjar få vissa handlingar på bordet eller, ännu värre, som under förra veckan inte få dem förrän under pågående möte. Det förhållandet att riksdagen har så knappa resurser gör att det viktiga arbetet med uppföljning av vad som händer med enskilda beslut ofta faller mellan stolarna. Vi följer inte upp besluten. Och detta är tyvärr något som gäller inte bara KU:s arbete utan tyvärr också, som jag ser det, mycket ofta riksdagens arbete i stort. Det kostar visserligen skattepengar att följa upp besluten, men jag tror att det är mycket viktigt att vi kontrollerar vad som händer efter de beslut som fattas här i kammaren. Följer vi inte upp dem blir resultatet kanske dåligt och kostar därmed mycket pengar. Ofta jämförs våra insatser i KU-utfrågningarna med det som sker i kongressutfrågningarna i USA, och man menar att de som genomför dessa skulle vara så mycket skickligare än vi i Sverige. Glöm då inte att de öppna utskottsförhören har hållit på i över 20 år där borta och att en kongressledamot har ca 20 anställda till sitt förfogande! Här i den svenska riksdagen har vi i bästa fall en handläggare på tre ledamöter. Det förhållandet gäller bl.a. för mig själv. Låt mig här tillägga att jag under den allmänna motionstiden har väckt en motion där jag föreslår någon form av sanningsförsäkran vid utskottsförhör. Jag hoppas att vi kan få litet debatt om detta. Fru talman! Detta låter kanske litet negativt, men tar man inte tag i problemen räddar vi varken jorden från miljöförstöring eller fördjupar demokratin, vilket ju bör vara KU:s viktigaste uppgift. Jag vill dock gärna tillägga att KU är ett härligt utskott att jobba i, för även om det ibland är ett spänt arbetsklimat, är det aldrig långt till ett skämt eller ett självironiskt inlägg.

Fru talman! Jag tycker att det hittills har varit en intressant inledningsrunda, och jag kommer väl rätt mycket att beröra frågor som har tagits upp redan tidigare. Men det är kanske viktigt, med tanke på att även ordförandens roll har berörts här, att jag får ge uttryck för mina och vår partigrupps värderingar i dessa frågor. Jag vill först erinra om att det under de senaste åren ofta har framförts synpunkter på riksdagens ställning i den offentliga debatten. I direktiven till folkstyrelsekommittén erinrades om att riksdagen är landets politiska centrum men att diskussionerna i stor utsträckning förs på annat håll, i första hand i tidningar, radio och television. Riksdagsledamöterna har visserligen möjlighet att ta upp aktuella ämnen genom frågor och interpellationer till statsråden, men det händer inte sällan att en aktuell fråga är mer eller mindre överspelad när den väl kommer upp till diskussion i riksdagen. Vi har nu arbetat med dessa frågor i konstitutionsutskottet och dess arbetsgrupp. Vi har fått till stånd en viss reformering av frågeinstitutet, vi har fått fler debatter i aktuella frågor, information på ett tidigt stadium om regeringsbeslut och möjligheter för ledamöterna att i detta sammanhang ställa frågor. Jag tycker att den nye talmannen på ett engagerat sätt har fullföljt dessa idéer, och jag är övertygad om att man redan vid nästa riksmöte kommer att få en livfullare verksamhet här i kammaren och ett ökat intresse för vårt arbete i massmedierna. Men redan nu kan man notera att den stora förändringen i fråga om riksdagens ställning i allmänhetens medvetande har uppnåtts genom de nya reglerna om möjlighet för riksdagsutskotten att besluta om offentlighet vid utskottens utfrågningar. Bland de 16 utskotten är det hittills konstitutionsutskottet som har utnyttjat denna möjlighet i större utsträckning. Jag har gjort en sammanräkning och kommit fram till att konstitutionsutskottet sedan den 1 februari 1988 har haft mer än 50 utfrågningar. De har ett stort antal gånger direktsänts i radio och television och varit föremål för stor publicitet i dagsoch fackpress. Bestämmelserna för de offentliga utskottsutfrågningarna omfattar samtliga utskott. De utgår ifrån att utskottssammanträden för överläggningar och beslutsfattande skall äga rum inom stängda dörrar, något som egentligen väl aldrig ifrågasatts av någon. Öppenhet gäller inhämtande av sakupplysningar . som ett led i beredningen av utskottens ärenden. Redan innan de offentliga utfrågningarna infördes tillämpade konstitutionsutskottet en betydande öppenhet. Utfrågningarna är offentliggjorda i bilagorna till granskningsbetänkandena alltsedan de borgerliga regeringsåren i slutet av 70-talet. Åren dessförinnan hade KU:s granskning stagnerat. Det var då väldigt fint att höra till detta utskott. Vad vi sysslar med är viktigt, sade ledamöterna. Men vad det viktiga bestod i hölls hemligt. Och dåtidens dechargedebatt— för det hette då dechargedebatt — expedierades på någon timme i riksdagen kring ett betänkande på maximalt 50 sidor. Då vi nu gett granskningen helt andra dimensioner, infinner sig gråterskorna. Utskottet har förlorat i värdighet och status, får vi veta, och på sina håll ifrågasätts om granskningen över huvud taget borde anförtros ett politikersammansatt organ. Djupast sett visar den typen av resonemang att man inte har satt sig in i vad demokratin kräver av oss politiker. En som enligt min mening skarpsinnigt har analyserat dessa frågor är Herbert Tingsten i standardverket Demokratiens problem, skrivet så tidigt som 1945. Han betonade — här ber jag också Anders Björck att lyssna — behovet av jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samverkan och strid i det parlamentariska arbetet. Vi måste från alla partier i utskottet utgå från en värdegemenskap, som innebär att vi har demokratins utveckling och förbättring som ledstjärna för vårt granskningsarbete. Med denna inställning hos ledamöterna blir ett politikersammansatt utskott väl lämpat att granska ”statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning”. Utskottets partier måste ha ett gemensamt ansvar för att granskningen sker objektivt och med integritet. Visst kvarstår motsättningar av politisk art. Men dessa kan få positiva verkningar, i riktning mot att den slutliga redovisningen görs allsidig och rättvisande. Min slutsats blir därför — och här kan jag tala för hela utskottet, det har framgått av debatten — att ett politikersammansatt utskott är bättre skickat än ett juridiskt organ att sköta den här typen av granskning. Det förekommer faktiskt mer sällan än man påstår utanför det här huset att utskottet vid formuleringen av sina slutsatser grupperar sig efter ett blockpolitiskt schema. I år tycker jag att det är särskilt intressant, Hans Leghammar, att studera hur det nya riksdagspartiet miljöpartiet de gröna agerat. Det har i sin bedömning av frågors vikt ibland sökt sig till socialdemokraterna, någon gång till de borgerliga som block, men då med krav på att de skall jämka på sina tidigare enligt de gröna alltför partipolitiserade omdömen. Andra gånger har miljöpartiet slutit sig till vänsterpartiet kommunisterna eller något enstaka parti på högereller vänstersidan. I fråga om de administrativa ärenden, punkterna 1-11, som vi nu har på dagordningen har vi, som Hans Leghammar sade, uppnått enighet. Det har omvittnats från rättschefen i statsrådsberedningen att KU:s fortlöpande granskning inom dessa områden har stor betydelse för att upprätthålla regeringsarbetets kvalitet. Här står jag närmare Bertil Fiskesjö än Anders Björck i min bedömning. När det gäller granskningen av administrativ praxis kan jag hänvisa till ett nyupprättat register, som finns i betänkandet. Det redovisar de ärenden vi har tagit upp sedan 1971. När man studerar registret finner man att det är några frågor som ständigt kommer tillbaka. Det gäller remittering av lagförslag till lagrådet, utgivning av författningssamlingen SFS, propositionsavlämnandet till riksdagen och regeringens utövning av normgivningsmakten. I den mån kritiska bedömningar har förekommit i dessa ärenden har i allmänhet hela utskottet stått bakom — så har också skett i år. Jag har sagt det förr, men det förtjänar att upprepas: Denna administrativa granskning har en viktig preventiv effekt. Det börjar stå klart för allt fler i kanslihuset att i varje rum finns en osynlig skylt på vilken står: Sköt ditt jobb, KU ser dig! I många ärenden har vi uppnått enighet inom utskottet. Jag skall för att belysa några viktiga principiella frågeställningar ta upp två exempel. Det gäller kritiken mot missförhållanden inom den rättspsykiatriska verksamheten och rörelsehindrade elevers möjligheter till gymnasiestudier. Båda dessa granskningsärenden präglas av frågan om vem som skall vara huvudman. När det gäller de rättspsykiatriska undersökningarna är staten huvudman med socialstyrelsen som ansvarig myndighet. Under flera år har frågan om en överföring av huvudmannaskapet till vissa sjukvårdshuvudmän varit aktuell. Förhandlingarna om detta är invecklade och svåra. Det är först på ett sent stadium som åtgärder har vidtagits. Frågan om huvudmannaskapet har betydelse även vad gäller de rörelsehindrade eleverna. Det gäller här fördelningen av ansvaret mellan staten, landstingskommunerna och primärkommunerna. Båda dessa ärenden illustrerar hur människor kan komma i kläm när frågor om huvudmannaskap diskuteras mellan staten, landstingskommunerna och primärkommunerna. Det är utan tvivel av stort värde att utskottet fullföljer sin tradition att ena sig om den s.k. reciten — dvs. beskrivningen av händelseförloppet i ärenden — som allmänheten från massmediedebatten fått en ofta ofullständig bild av. Att utskottet vinnlägger sig om djupgående dokumentation framgår väl av bilagedelen och för övrigt även av uppteckningarna av utfrågningarna. I betänkandets goda kvalitet har vårt skickliga kansli självklart en stor och viktig del. Det arbete som nedlagts på betänkandet under de senaste veckornas jäkt — ofta långt in på nätterna — förtjänar faktiskt hela riksdagens beundran och respekt. Jag tycker inte att den kritik som riktats mot KU:s utfrågningar, bl.a. från juristhåll, varit särskilt välgrundad. Ibland har jag hos en del skribenter iakttagit en viss högdragenhet och förakt för politiker. Många har haft för sig att utfrågningarna utgör hela granskningsarbetet, och att vi därför skulle ha försummat att belysa en rad viktiga konstitutionella och rättsliga förhållanden. Men som jag sade tidigare är utfrågningarna en mycket begränsad del av vår verksamhet med granskningsbetänkandet. Vi inhämtar upplysningar som ett led i vår granskning. Som komplettering till det skriftliga materialet är det naturligt att ledamöterna ställer frågor för att ta reda på vad som har hänt, vilken information regeringen och regeringskansliet fått och vilka åtgärder man vidtagit eller inte vidtagit. Detta måste vara mycket mera angeläget än att söka utnyttja dem som kallats till utfrågning som uttolkare av de konstitutionella frågeställningar som det är utskottets sak att bedöma. Den som läser vårt betänkande, med utkastet från i somras som bilaga, finner att den kritik missar målet som gör gällande att utskottet försummat den rättsliga granskningen. Våra ställningstaganden i majoritetstext och reservationer utgår alltid från det konstitutionella regelverket. Det vore välgörande om professorer och regeringsråd m.fl., som kritiserat oss efter utfrågningarna, gav sig tid att läsa den färdiga utskottstexten, där vi har satt in pusselbitarna från de offentliga utfrågningarna i den totalbedömning som granskningsbetänkandet ger uttryck för. Med det jag nu har sagt har jag velat gendriva påståenden om försummelser från KU:s sida av den rättsliga granskningen. Ur sådana anklagelser kan därför heller inte hämtas argument att överlåta granskningen eller förberedelser till densamma till domstol eller annat juridiskt organ. Det kan tilläggas att vårt utskott inom sitt kansli har tillgång till kvalificerad juridisk och statsvetenskaplig expertis. Nu skall utfrågningarna utvärderas. Många har varit inne på det. Den kritik som riktats mot att alltför många ovidkommande frågor har tagits upp tror jag till betydande del bygger på missförstånd. Vi är ett granskningsorgan med 17 ledamöter. Varje ledamot har rätt att ställa frågor utifrån sin hypotetiska bild av vad som har brustit i regeringsutövningen. Det finns enligt min mening inte någon anledning att moralisera över den frågestrategin. Däremot borde partigrupperna kunna koncentrera frågorna till färre personer eller åtminstone vidta förberedelser som gör att samma frågor inte behöver upprepas. Jag är också tveksam till att en utfrågning, som enligt reglerna syftar till att inhämta sakupplysningar, förvandlas till ett politiskt meningsutbyte. Enligt undersökningar, som gjorts av statsvetare och som senare kommer att redovisas, syns allmänheten också ha sett kritiskt på utfrågningarna, då de enligt dess uppfattning utvecklats till partignabb. Här borde vi från utskottets sida vinnlägga oss om att mera ställa raka — gärna fräna — frågor än att hamna i polemik. Jag vill framhålla att motsvarande krav naturligtvis måste ställas på dem som vi har inbjudit. Massmediebevakningen har varit enorm, och detta är mycket positivt. Mer information har kommit ut i radio, television och press om riksdagens arbete än exempelvis folkstyrelsekommittén vågade hoppas på, då man i sitt betänkande belyste tidigare brister och mot denna bakgrund bl.a. föreslog införande av offentliga utskottsutfrågningar. Jag vill påpeka att denna bevakning inte bara har skett på nyhetsplats utan även på de kommenterande avdelningarna. Denna fortlöpande debatt har varit av stort värde för utskottet, då det stått inför att göra sina bedömningar av regeringens verksamhet. Mediernas bevakning har från ledamöternas utgångspunkt varit pressande på det sättet att de avkrävts omdömen om hur de granskade agerat, innan utredningsarbetet varit färdigt. Sådana tidiga omdömen får ofta en tillspetsad utformning och kan mycket avvika från vad utskottet slutgiltigt tycker i majoritetsskrivningar och reservationer. Jag vill gärna nämna granskningen av regeringens åtgärder med anledning av mordet på Olof Palme som exempel. Utskottet är i långa stycken kritiskt mot regeringens åtgärder med anledning av vad som hänt, men slutsatserna vare sig de står i majoritetstext eller i reservationer ger inte täckning för omdömen inför TV-kamerorna om rättssamhällets förfall och annat ruskigt som skulle ha inträffat. Sådana onyanserade uttalanden på ett tidigt stadium skapar en helt onödig västgötaklimax åt den färdiga betänkandetextens mera genomtänkt utformade kritik. Det är synd, eftersom kritiken från utskottet i årets granskningsbetänkande — där instämmer jag med flera tidigare talare — är allvarlig nog och bör leda till efterrättelse från regeringens och dess kanslis sida. Granskningens syfte är ju att förekomma misstag i framtiden och bidra långsiktigt till bättre kvalitet i regeringsutövningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets anmälan i samtliga delar utom i de avsnitt som berörs i reservationerna 5, 7 och 21, till vilka jag också yrkar bifall.

Fru talman! Låt mig börja att göra Hans Leghammar djupt besviken. Mitt Europarådsengagemang kommer förhoppningsvis inte att gå ut över mitt engagemang i konstitutionsutskottet. Det förhåller sig nämligen så, fru talman, att man ute i Europa är långt mera skicklig och har en betydligt längre tradition än vi har här hemma när det gäller att hålla tummen i ögat på olika regeringar. Min förhoppning är att jag skall kunna lära av de år jag har framför mig i Europarådet och återföra till den svenska riksdagen en hel del i den här genren. Jag är inte säker på att alla kommer att gilla det, men det är i varje fall min avsikt. I det avseendet kan alltså Hans Leghammar vara alldeles lugn. Om jag får ge ett gott råd till miljöpartiet innan ni helt har slukats upp av den svenska nomenklaturen, vill jag säga: Var så självständiga som ni kan vara även i fortsättningen i konstitutionsutskottet. Ni riskerar nu snart att bli ett parti som mest blir känt för att ägna er åt att begära onödiga voteringar i kammaren. Till Bo Hammar vill jag gärna säga att visst kan man likna maktens boningar vid ett mögelhus. Finner man inte att det dryper av mögel, av fukt, när man tittar in och ser alla vindlingar i Ebbe Carlsson-affären? Vi skall strax återkomma och diskutera den. Krävs det inte en sanering i maktens boningar via konstitutionsutskottet, via det ordinarie rättsväsendet, via domstol och annat? Det är ju just det som pågår. Ingen kan väl påstå att det är rent och snyggt i maktens boningar? Nej, de kan liknas vid ett mögelhus. Att påstå något annat skulle innebära att vi accepterar det som vi har sett komma fram i ljuset under de senaste åren. När det gäller konstitutionsutskottets möjligheter att granska vill jag säga att det inte bara handlar om utskottet. Jag är en unik person, fru talman, i ett avseende, nämligen i det avseendet att jag hävdar att riksdagen består av 349 ledamöter och icke av sex politiska partier. Jag har icke fått någon förståelse för den synpunkten. Det är vi som är folkvalda. Det är vi som representerar svenska folket. Det är vi — inte bara partierna — som skall ha resurser. Men i t.ex. den arbetsgrupp som jag har ingått i och som var klar med sitt arbete för någon vecka sedan under ledning av den socialdemokratiske gruppordföranden, märktes sannerligen inte någonting av den inställningen, att riksdagen består av människor av kött och blod, levande individer med eget ansvar inför väljarna och inte bara av nummer i partiorganisationen. Det finns personer som sitter här i kammaren nu som i den gruppen sannerligen inte var med och voterade för att ge ledamöterna ökade arbetsresurser. Det var därför som jag sade att det allra minst kommer att dröja till år 2000 och ett generationsskifte i riksdagen såväl när det gäller ledamöter som på annat håll, innan vi uppnår en tillfredsställande arbetsordning. Det är naturligtvis så att många vet att 349 självständiga, aktiva ledamöter med resurser vore någonting alldeles förfärligt för vissa maktstrukturer i och utanför huset. Sedan är det faktiskt på det sättet att alla jurister inte har kritiserat konstitutionsutskottet. Jag har haft samtal med många jurister och läst många inlägg. Många tycker att utskottet har kommit en bra bit på rätt väg. De jurister som har kritiserat konstitutionsutskottet har enligt min mening gjort det utifrån bristande kunskaper om vad det är vi sysslar med. De gör den felaktiga jämförelsen med hur det går till i en domstol. Men konstitutionsutskottet är inte någon domstol. På den punkten håller jag helt med Olle Svensson och andra: konstitutionsutskottet är ett politiskt granskningsorgan. Vi ingriper inte i de rättsliga processerna, som följer i Ebbe Carlsson-affären eller andra historier. Vi har, fru talman, varit väldigt noggranna med att undvika just detta, även om jag skall medge att det ibland har kliat i fingrarna att lägga synpunkter också på de rent rättsliga frågorna. Men det gör vi alltså inte. Jag tycker att de jurister som ger sig in i den här debatten — och det är sannerligen inte något fel att man får synpunkter också från det hållet — ändå bör se till att de har de grundläggande förutsättningarna, de grundläggande skillnaderna klara för sig. Fru talman! Man kan diskutera hur en sådan här debatt skall läggas upp för att bli maximalt effektiv och för att inga ärenden skall falla emellan. Jag vill gärna för kammaren redovisa att jag icke tycker att uppläggningen av dagens debatt är riktig. Jag tycker att det är fel att man i eftermiddag i en enda omgång kommer att blanda ihop Carnegie-affären, UV-Shipping AB, rörelsehindrade elevers gymnasiestudier, utnämningspolitiken och annat, till skillnad från hur vi gjort tidigare, då vi har behandlat varje sådant här ärende för sig. Det må genmälas att jag uppenbarligen är ensam, i varje fall i år, om just den inställningen. Men icke ens det, fru talman, kan hindra mig från att föra fram den synpunkten, till den verkan det hava kan.
Fru talman! Anders Björck återkommer nu i debatten med att säga att Sverige är ett land som dryper av mögel, fukt, korruption och annat. Det kanske är bra ibland att spara några ord — läget kan ju försämras, det kan bli riktigt allvarligt. Då kanske vi behöver ha några ord kvar. Jag har inte alls försökt förringa de allvarliga ting som har inträffat, inte minst i Ebbe Carlsson-affären. Mina ställningstaganden när det gäller betänkandet är väl helt klara. Där är ju för övrigt Anders Björck och jag på vissa punkter överens. Givetvis kan man ha ett målande språk, men min stillsamma rekommendation till Anders Björck är att han borde spara på en del ord.
Fru talman! Jag trodde faktiskt att vi, som vi kom överens om i konstitutionsutskottet häromdagen, skulle få i gång en rejäl debatt om konstitutionsutskottets möjlighet och skyldighet att utföra sin granskning på ett vettig sätt. Här tiger socialdemokratin när det gäller de frågor jag tar upp till kritik och vill ha en debatt om. Man väljer att tiga. Jag hoppas att man inte tiger senare när vi skall ha en ordentlig utvärdering i konstitutionsutskottet, utan att vi där verkligen ser till att göra något åt dessa frågor. Hur skall vi ha det med det majoritetsförhållande vi har i dag och den enorma makt som detta majoritetsförhållande faktiskt innebär? Hur skall vi ha det med ordförandeposterna? Hur skall vi ha det med den misstänksamhet som vissa av oss hyser när det gäller regeringspartiets möjlighet att kunna styra i frågor och använda sig av departementen? Jag ställde fler frågor av denna typ i mitt första inlägg. Socialdemokraterna väljer att vara tysta. Hur skall man tolka detta tecken? Anders Björck sade att jag skulle bli väldigt besviken, eftersom jag trodde att han i och med utnämningen till ordförande i Europarådet skulle få ont om tid till sitt arbete i konstitutionsutskottet och de politiska övertoner han lägger in i det arbetet. Jag hoppas att Anders Björck känner ett seriöst engagemang inför de arbetsuppgifter han kommer att få i framtiden, både här i riksdagen och i Europarådet. Jag tycker faktiskt att en del av Anders Björcks granskning får politiska övertoner alltför lätt. Men det är ändå enligt min mening bra att vi trots allt har någon som har vågat och kunnat rycka i dessa tåtar och visa på det maktspel som onekligen har förekommit. Trots detta anser jag att det i vissa lägen hade varit klädsamt med litet mera av ödmjukhet. Jag tror att den roll som Anders Björck nu har blivit tilldelad, som president i Europarådet, kommer att leda till vad vi i många sammanhang kunnat märka från miljöpartiets sida, att när folk får utnämningar och blir riksdagsmän, språkrör osv., växer de med uppgiften och får en stor och djup insikt och försöker utföra sitt uppdrag så väl som möjligt. Jag önskar Anders Björck lycka till som president i Europarådet, och jag hoppas att en del av det i Anders Björcks arbetssätt som jag har uppfattat som politiska övertoner kommer att poleras bort.

Fru talman! Jag vill först säga till Hans Leghammar att jag inte förstår att han inte har uppfattat att vi här har fört en diskussion om konstitutionsutskottets granskningsarbete och inriktningen av detta. Vi har i denna diskussion lagt fram olika synpunkter. Enligt min uppfattning har vi möjligheter att inom ramen för ett politikersammansatt utskott klara denna granskning, och vi har också gjort detta ganska hyggligt. Självfallet skall vi fortsätta utvärderingen av denna granskning. För stunden har inget parti majoritet i konstitutionsutskottet — det är fullständigt klart, och det visar sig också i våra diskussioner. Vi har ändå sett på uppgiften som något som har tilldelats oss i regeringsformen. Vi har i detta arbete ofta kunnat bryta de blockpolitiska gränserna, och det har inte varit förutbestämt hur vi skall handla. När det gäller ordförandeskapet sade Birgit Friggebo att hon bara yttrade sig principiellt. Om vi skulle få en borgerlig regering skulle kanske jag anförtros ordförandeskapet, eftersom det då principiellt skulle bli större aktivitet än om Anders Björck fick detta ordförandeskap. Det är möjligt. Det som är väsentligt är nog ändå att vi känner ett gemensamt ansvar från de politiska partierna vad gäller att betrakta konstitutionsutskottet som ett granskningsorgan; då tror jag att vi kan klara uppgiften. Vi klarade denna uppgift när Karl Boo var ordförande och när Bertil Fiskesjö var ordförande. Jag tror alltså inte att den avgörande frågan är om en företrädare för majoritetspartiet innehar ordförandeskapet eller ej. Det är en förpliktelse för ordföranden i konstitutionsutskottet att fullfölja det uppdrag som regeringsformen ger oss. Det har talats om Anders Björck och dennes tonläge. Jag vill först gratulera Anders Björck till att han har utsetts till president i Europarådet. Jag förstår att han är stolt över detta — han har anledning att vara stolt. Och detta vill jag oförbehållsamt gratulera honom till. Om Anders Björck utifrån sin ställning i det politiska livet i Europa skall skaffa sig erfarenheter, borde han nog tänka på den översikt som Herbert Tingsten har gjort vad gäller synen på hur man bör uppträda som ledande politiker i en demokrati. Man skall kunna vara aggressiv ibland, men man skall också kunna visa förståelse. Jag vill gärna ge Anders Björck ett par ord på vägen genom att citera hur Herbert Tingsten ser på en ledande politikers ansvar. ”En propaganda, som utan hänsyn till framtida svårigheter inriktas blott på den omedelbara framgången, ett överdrivet betonande av motsättningarna, till och med en viss extravagans i uttryckssättet kan verka nedbrytande på den solidaritetskänsla, som demokratien kräver mer än någon annan statsform.

Fru talman! Ett par ord med anledning av Hans Leghammars inlägg. Hans Leghammar är besviken över att vi inte har fört en mer framåtsyftande diskussion om konstitutionsutskottets arbete. Vi har ju bestämt oss för att göra en utvärdering, och jag tycker att det är bra om vi inte här i dag låser oss för bestämda uttalanden om hur saker och ting skall vara framöver, detta innan vi har fått tillfälle att diskutera de olika förslag till förändringar som har lagts fram. Det är ibland ganska lätt att kasta fram förslag om förändringar vilka ter sig bra för ögonblicket, men när man tänker igenom saken finner man kanske att förändringen kan bli till en nackdel för utskottets verksamhet. Låt mig nämna ett exempel från mitt eget erfarenhetsområde. Jag tyckte ett slag att det kunde vara bra med någon typ av sanningsförsäkran eller edsavläggelse för dem som kommer för att höras av utskottet. När jag fått tillfälle att närmare tänka igenom detta har jag faktiskt ändrat uppfattning. Jag får väl möjlighet, när vi kommer att debattera den här frågan en annan gång, att redovisa argumenten. Vi kan naturligtvis behöva ytterligare resurser till utskottet, och vi kan tänka oss förändringar på några punkter, t.ex. när det gäller de offentliga utfrågningarna, som jag ibland själv har tyckt är litet tradiga. Men jag är rätt övertygad om att när översynen är gjord, kommer mycket ändå att förbli vid det gamla. KU:s granskning är ju en gammal lägel, som vi har förmått fylla med en hel del gott nytt vin, och jag tror att vi skall vara aktsamma om denna fortfarande så brukbara lägel.
Sedan de under avsnittet Vissa förändringar i regeringen och regeringskansliet, m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Regeringens åtgärder med anledning av mordet på statsminister Olof Palme.

Fru talman! Med risk för att göra någon besviken när det gäller mitt ordval —- jag har ju blivit anmodad att inte vara så extravagant — måste jag ändå säga att jag anser Ebbe Carlsson-affären vara efterkrigstidens största rättsskandal. Jag tycker att de som protesterar mot det uttrycket här från talarstolen skall tala om vilken annan affär under efterkrigstiden som när det gäller omfattning, konsekvenser och annat kan göra Ebbe Carlsson-affären rangen stridig i detta avseende. Ebbe Carlsson-affären har blottat sidor av det moderna Sverige som knappast någon trodde var möjliga. Och ändå, fru talman, är affären inte slut ännu. Vi är bara i dess mittfas. De rättegångar som kommer att börja senare i år kommer med all säkerhet att avslöja än mörkare sidor, än mer olagligheter, än mer konspirationer. Det finns ingen anledning, fru talman, att här i kronologisk ordning redogöra för händelseförloppet. Det är väl känt för den intresserade allmänheten. Också huvudaktörerna i detta samtidsdrama av svart humor har blivit, om inte precis folkkära, så åtminstone välkända. I det myller av sannolika och osannolika figurer som spelat med i dramat är det särskilt några som har spelat huvudroller. Det är den avsatte polischefen Holmér, privatdetektiven Carlsson — Ebbe alltså — och den allestädes närvarande ambassadören Lidbom. Det är denna trio, detta dramats järngäng, som drar med sig de andra i fördärvet. De många offren i Ebbe Carlsson-affären har denna trio att tacka för att de har störtats utför branten. Många är offren, fler kommer de att bli. Och det är med tanke på huvudtrions personliga egenskaper och förflutna helt följdriktigt att fortsättning följer. Vad handlar Ebbe Carlsson-affären egentligen om? Jo, följande: En avsatt polischefs önskan efter hämnd och upprättelse. En privatpersons önskan att få spela en viktig roll, att än en gång få vara med de stora grabbarna och höra polissirenerna tjuta. En justitieministers bristande omdöme och bristande juridiska kunskaper. En nytillträdd rikspolischefs förtvivlade kast mellan sitt samvete och det hotfulla mullrandet från den politiska makten. En säpochefs medvetande om att varje felsteg kan straffa sig genom den säpoutredning som påpassligt pågår.

Fru talman! Jag har funderat mycket över det som har hänt, om det är tillfälligheter och om alla problem med utredningen efter mordet på Olof Palme beror på just detta att det är en komplicerad utredning av ett mord på vår statsminister. Fram och tillbaka har jag funderat över om alla problem är ett symtom på något mera generellt och större fel i vårt samhälle. Jag tillhör inte dem som ser konspirationer överallt eller som lätt fångas av konspirationsteorier. Det visar sig ofta att verkligheten är fragmentarisk och att det som synes bilda ett mönster bara är tillfälligheter. Jagtror att problemen med mordutredningen och alla kringaktiviteter runt den både under Holmérs tid och under Ebbe Carlsson-affären tyvärr är ett tecken på ett mer djupgående systemfel i Sverige i dag. Jag är övertygad om att det som vi har fått beskåda hänger samman med det socialdemokratiska partiets långa maktinnehav och dess dominanta ställning och inflytande i svensk politik och över maktutövningen i Sverige. I spåren har följt kompisskapet inom en elit, kotterier, nepotism, maktfullkomlighet, utstötning av misshagliga och känslan av att makten är en privatsak — självtillräcklighet och ofelbarhet. Ja, men kunde då inte de här skandalerna ha hänt vilken regering som helst? Skulle inte vilken regering som helst ha varit angelägen om att mördaren kunde gripas? Jo, självfallet skulle varje regering ha varit angelägen om det. Men det vi nu diskuterar är de metoder som har använts och om de här metoderna har varit effektiva och lyckosamma.

Det skulle ha varit fullständigt otänkbart. Den gamle kompisen Calle Lidbom kommer släpande med en bokförläggare. Skulle Sven Romanus ha suttit i timtal och lyssnat på mordteorier, hot om nya attentat och teorier om konspiration inom säpo mot statsministern? Skulle han springa till statsministern, som i sin tur beordrar honom att ansvara för kontrollen av uppgifterna? Och skulle denne inte ha fått någon tanke på att det finns åklagare att hänvisa till när det gäller mordteorier, eller på att be säpokommittén och parlamentarikerna där att gräva i konspirationsteorin, eller på att ge JK ett uppdrag? Om Håkan Winberg skulle ha fått höra om en spaningscentral, om Fischerpengar som finansierar polisens verksamhet, om att buggning förekommit och att hemliga handlingar och uppgifter är på drift på stan, skulle han då bara ha accepterat detta och inte alls anat ugglor i mossen? Skulle han ha struntat i att ge en liten vink till riksåklagaren om att brottslig verksamhet kunde ha begåtts? Skulle Carl Axel Petri ha gett ett uppdrag åt Ebbe Carlsson att företräda Sverige vid fftämmande makts säkerhetstjänst? Skulle han ha gjort det utan att tala med någon och utan att registrera uppdraget? Skulle dessa tre herrar ha lyssnat på all den här sörjan alldeles ensamma utan att ha någon tjänsteman från departementet med sig, och skulle de ha vidtagit alla de här åtgärderna utan att använda den service som kompetent folk på departementet kan ge? Nej, det är faktiskt fullständigt otänkbart. Kan då inte regeringen och Anna-Greta Leijon försvara sig med att säga att det som skedde ju skedde med de bästa avsikter? Det är vad socialdemokraterna i utskottet nu gör gällande beträffande det famösa brevet. Det var inte Anna-Greta Leijons avsikt att ge ett uppdrag, säger socialdemokraterna. Men det är faktiskt inte avsikterna som räknas, utan det faktiska handlandet och det faktiska resultatet. Så hårt är livet i toppen på samhällshierarkin. Vad har då egentligen de goda avsikterna lett till? Hans Holmérs självsvåld och Ebbe Carlssons fantasterier i lagens utmarker har inte lett någonstans. Tvärtom har de enbart medfört att utredningen om Palmemordet har förts ut på stickspår och kört fast. Underrättelsetjänsten har deskrediterats och undergrävts. Moralen bland ämbetsmän och anställda har försämrats. De ansvariga i regeringen trodde att de kunde ta genvägar vid sidan av de normer som gäller för rättssamhället. För kompisarna och den inre kretsen var det tillåtet att sätta sig över lagen. För dem var rättssamhällets futtiga regler inte tillämpbara. Men vad har då godtycket och självsvåldet egentligen lett till? Har genvägarna lett till målet? Nej, precis det motsatta har blivit fallet. Först ursäktades övertrampen med hänsyn till den store spaningsledaren för vilkens nycker inga vanliga hinder fick finnas, därav bl.a. åsidosättandet av åklagarna. Sedan var det tilltron till privatpersonen Ebbe Carlssons alldeles särskilda förmåga att följa ett liknande spår. Den röda tråden bakom allt är hela tiden regeringens maktfullkomlighet; den vet bättre. Genom att ge personer nära hovkretsen särskilda befogenheter skulle problemen lösas. Men genvägarna förde bara ut i moras. Vad vi sett i samband med Hans Holmérs agerande och Ebbe Carlssonaffären är i sanning en illustration till det gamla talesättet om att vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter. Men de påstådda goda avsikterna kan inte någonsin frita regeringen från dess ansvar för de här affärerna. Den verkliga bakgrunden till dem är inte goda avsikter. Den är i stället en kombination av kompisskap och maktfullkomlighet. Grundinställningen är att för oss gäller särskilda regler. Det är därför som granskningen i konstitutionsutskottet med alla dess » brister blivit så pinsam för regeringen. Det är därför som Sten Andersson måste rycka ut till systrars och bröders försvar och påstå att KU-utfrågningarna är ett spektakel. Det är också därför som statsministern sticker huvudet i busken och försöker låtsa som om det regnar. Ingvar Carlsson har haft tillfällen att beklaga och ta avstånd från vad som har förekommit i Ebbe Carlsson-härvans hela vidd. Han har inte kunnat tillstå misstag och försökt stå upp för avsikten att återföra Palmeundersökningen i rättsstatens former. Han har avstått från att ta den chansen. Vad statsministern tycks beklaga mest är att utvecklingen gjort det omöjligt för honom att snabbt ge Anna-Greta Leijon en ny, tung ministerpost, vilket han lovade vid hennes avgång. För honom tycks felet i första hand ligga hos dem som enade sig om kravet på misstroendevotum. Det är alltså inte de som har ställt till hela oredan som det är fel på, utan det är i stället den opposition som varit ofin nog att rota i det hela och försökt bringa sanningen i dagen. Det som genomgående har skapat affären och oredan är regellösheten och bristen på tillit till professionalism bland ämbetsmän och poliser. Sverige befinner sig i en brytningstid där vi kan välja kompisskapet, kotterierna och innegängen eller professionalism, ämbetsmannatradition och oväld. Fru talman! Jag har nu gjort min politiska värdering av regeringens hantering av Hans Holméroch Ebbe Carlsson-affärerna. I granskningsbetänkandet är ordvalet ett annat. Där har vi gjort en juridisk och administrativ bedömning av regeringens och statsrådens hantering av dessa affärer.

När vi nu har penetrerat detaljer, granskat ut och in så långt vi har kunnat i den här vändan och dragit de slutsatser som vi kunnat göra hittills, finns det hos mig en liten tagg kvar. Det är att statsministern, vår gemensamme ledare i Sveriges land, inte ville ta chansen att ens beklaga vad vi alla har tvingats gå igenom de senaste åren. Det handlar inte bara om oss i konstitutionsutskottet eller om oss i riksdagen, eller den i regeringen eller i partierna. Hela svenska folket har ju varit engagerat i den här frågan. Vi har en statsminister som vägrar ta ledarskapet och säga ifrån att ett land som detta vill jag inte vara med och styra. Det måste bli ordning och reda i Sverige igen. Jag beklagar djupt att Ingvar Carlsson inte har velat uppfylla det kravet som ledare och statsminister i Sverige. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4,6,8 och 9 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! En nackdel med de öppna utskottsutfrågningarna är väl att en viss del av fräschören i den debatt som förs i dag faller bort. Det mesta av vad vi säger här är väl känt. Det gäller också våra åsikter om vad som har inträffat. Det hindrar dock inte att det är viktigt att vi så här i slutskedet gör en summering och att vi kan göra den på den grund som ett mycket gediget arbete i konstitutionsutskottet ger. Om man i en deckare eller en underhållningsroman hade fått läsa något som liknade den s.k. Ebbe Carlsson-affären, skulle man visserligen ha tyckt att det varit spännande, men man skulle inte ha trott på handlingen som sådan. Det som har inträffat är helt otroligt. En privatperson, en bokförläggare, paddlar ut och in i kanslihus och polishus. Statsråd, polischefer, kriminalkommissarier av olika kulörer bockar och bugar, överlämnar hemligstämplat material och anförtror denna privatperson alla möjliga ting som borde vara för honom fördolda. Det är en helt otrolig historia, och på den här punkten vill jag gärna ge Anders Björck rätt när han karakteriserar det som har inträffat som en skandal. Sådant får inte inträffa i vårt samhälle, om vi med gott samvete skall kunna hävda att rättssamhällets principer gäller. Jag skall inte gå in i detaljerna i denna affär; det har ju också tidigare talare undvikit. De är väl kända, de är redovisade i vårt betänkande och det finns inte mycket att tillägga här. Men jag tänker säga något om tre eller möjligen fyra olika saker som det inträffade har aktualiserat. Den första är naturligtvis regeringens sätt att handlägga ärenden av det här slaget. Det visar att regeringen inte är väl sammanhållen. Det visar att enskilda statsråd anser sig kunna ta långtgående initiativ utan att ens underrätta statsministern. Det visar också att enskilda statsråd — i det här fallet framför allt Anna-Greta Leijon — sätter sig över de regler som finns, regler som hon med den erfarenhet som hon har av regeringsarbete måste känna väl till. På den här punkten är utskottets granskning mycket klarläggande, jag vill säga förödande. Kritiken kommer från alla i utskottet, låt vara att ordvalet är något annorlunda hos socialdemokraterna än hos de övriga. Socialdemokraterna vill, som Birgit Friggebo var inne på, gärna finna ursäkter. Betecknande för lösligheten eller lössläpptheten i agerandet är att man fortfarande kan diskutera om huruvida Ebbe Carlsson hade något uppdrag eller ej. Det förnekar man från regeringshåll. Statsministern och den tidigare justitieministern har vid våra utfrågningar sagt att han inte hade något uppdrag. Justitiekanslern har kommit till en annan uppfattning, visserligen på litet svävande grunder. Kvar står frågan egentligen obesvarad: Vilken position intog Ebbe Carlsson, vilka befogenheter kunde han tänkas ha fått och hur hade han i så fall fått dem? Så här får det naturligtvis inte gå till på regeringsnivå. Det som har hänt här måste bli ett allvarligt memento för alla regeringar och alla som ingår i regeringar att se till, att man handlägger sina uppgifter på ett riktigt sätt enligt gällande författning. Den andra fråga som jag vill beröra är relationerna mellan regering och förvaltning. Det är alldeles uppenbart att det, som det framgår av det här ärendet, har funnits en tendens till att den styrande makten och förvaltningen har flutit ihop. Gränslinjen mellan politik och förvaltning har varit på väg att utsuddas, och det tror jag i sig är en mycket större fråga än den vi nu diskuterar.

Jag varnade för detta i den debatt som vi hade då, och jag har fått mer rätt än jag någonsin kunde tro.

Det får naturligtvis inte vara så, att regeringen kan ge polischefer order utan vidare. Det får inte vara på det sättet, att man långt ner i en förvaltning kan bete sig på ett, skall vi säga olagligt sätt med ett slags tyst hänvisning till att detta är, underförstått, godkänt av dem som har den politiska makten. Så får det inte vara. I samband med detta vill jag också ta upp frågan om dokumentation. Vad vi ideligen har stött emot när vi har granskat den här frågan är ju att det inte har funnits dokumentation över vad som verkligen har hänt. Den har inte saknats fullständigt, men det har funnits stora luckor. Man har träffats, man har ätit middag ihop, man har fört samtal. Olika versioner av vad som har ägt rum vid dessa samtal har återgetts för oss. T.o.m. vilka som var med vid dessa samtal har man ibland tvekat om. Jag har tidigare karakteriserat hela det här beteendet som amöbaaktigt, och det står jag fast vid. Så får det inte gå till när samhällets främsta organ avgör viktiga frågor. Och det är naturligtvis inte minst för konstitutionsutskottets granskning oerhört väsentligt att de beslut som tas dokumenteras så att man får veta vilka som har varit med om besluten och vad besluten innehåller. Den tredje frågan är egentligen ett slags spin-off-fråga i den här tråkiga affären. Den gäller de avslöjanden som har kommit om att polisen, tydligen på ganska låg nivå, har ansett sig kunna använda metoder i sin verksamhet som är förbjudna. Företrädare för dem som har gjort detta har också inför konstitutionsutskottet försvarat sitt beteende och tyckt att det har varit naturligt. Detta ser jag som något mycket allvarligt. Det är inte bara riksdag och regering som skall följa gällande bestämmelser, det skall man också göra i förvaltningen på alla nivåer. Enskilda tjänstemän skall inte kunna skylla ifrån sig, vare sig uppåt eller nedåt. Statliga tjänstemän har ett personligt ansvar för handlingar. En av de frågor som särskilt oroade mig när vi på allvar började granskningen av detta ärende var att statsministern så frimodigt gick ut och talade om okonventionella metoder. I vissa lägen och i vissa frågor skulle man enligt honom kunna använda sig av okonventionella metoder. Detta är ett farligt resonemang. Det är särskilt i besvärliga lägen, men naturligtvis inte bara då, viktigt att man håller i minnet de regler som gäller för utövandet av regeringsmakt, förvaltningsmakt och polismakt. När jag har ställt frågor till statsministern om vad han menar med okonventionella metoder har han sagt att det måste vara lagliga okonventionella metoder. Det är i sig en ganska märklig begreppssammanblandning. Antingen är metoderna lagliga eller också är de inte det. Jag föreställer mig att vi vid uppföljningen av denna affär har anledning att ta itu med en lång rad olika rättsfrågor. Vi får inte sopa dessa under mattan. Jag ser fram emot den nu tillsatta utredningen om säkerhetspolisens verksamhet. Det skall bli intressant att ta del av resultaten. Säkerhetspolisen får inte bli en stat i staten som kan agera utan kontroll och, som det har visat sig i vissa fall, vid sidan av lagen. Det är en besvärlig avvägningsfråga hur denna kontroll skall utövas, men den måste finnas om man skall kunna upprätta förtroendet för säkerhetspolisen. Vi har ännu inte hela bilden klar för oss, och vi skall inte fälla domar på förhand. Men detta är frågor som vi måste återkomma till. Integritetsskyddet för den enskilde är en grundläggande fråga i ett demokratiskt rättssamhälle, och det är en grundläggande fråga för konstitutionsutskottet att ständigt vaka över. Fru talman! Jag skall sluta med att yrka bifall till de reservationer där centerpartisterna finns med och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag kan på många punkter instämma i det som kollegerna från de borgerliga partierna redan har sagt när det gäller Ebbe Carlsson-affären. Det gäller inte minst det som Bertil Fiskesjö sade om att verkligheten ofta överträffar dikten. Jag tror att det var innebörden i det som han sade. Det gäller hela Ebbe Carlsson-affären, men det gäller också det som inträffade i samband med mordet på vår statsminister. Det har ju skrivits deckare, jag tänker på mina goda vänner Per Wahlöö och Maj Sjöwall, om möjligheterna av sådana händelser. Jag tyckte att dessa böcker visserligen var spännande att läsa men att händelserna var överdrivna. Men detta inträffade faktiskt. Det är väl en av de största tragedierna som har drabbat vårt land i modern tid. Jag tycker att detta skall finnas med i bakgrunden. Fru talman! Vid granskningsdebatten för tre år sedan uttryckte jag en förhoppning om att utredningsarbetet efter mordet på Olof Palme inte skulle bli föremål för några partipolitiska trätor. Särskilt optimistisk var jag inte om att förhoppningen skulle infrias men att det skulle gå så illa som det gick kunde jag ändå inte föreställa mig. Det har varit konstitutionsutskottets självklara skyldighet att göra en djuplodande granskning av den bedrövliga s.k. Ebbe Carlsson-affären. Illa skulle vi i utskottet ha fullgjort våra skyldigheter om vi försummat den uppgiften. Inte minst i krissituationer är det av yttersta vikt att rättssamhällets principer upprätthålls. Ett stort ansvar åvilar konstitutionsutskottet. I stort sett tycker jag att utskottet bestått provet. Men nog kunde vi ha sluppit en del överord. Ebbe Carlsson-affären är ytterst allvarlig, men den är faktiskt inte den största rättsskandal som drabbat Sverige i modern tid. Försöken att göra affären till den stora, för att inte säga den enda, valfrågan i förra årets val tyckte jag också var smaklösa, och de kröntes dess bättre inte av någon framgång, snarare tvärtom. Från allra första stund har jag också starkt reagerat mot försöken att dra in de mest personliga och mänskliga känslor och böjelser i den här affären. Jag tycker att utskottet på den punkten har anledning att be Ebbe Carlsson om ursäkt. Människor som frivilligt ställer upp till utfrågning i vårt utskott har rätt att förvänta sig en korrekt behandling utan några översittarfasoner hur kritiska vi än i övrigt må vara mot deras agerande. Alla dessa reservationer till trots tycker jag som sagt att utskottet har gjort ett mycket bra arbete. Nu föreligger vad som förhoppningsvis är slutresultatet i form av ett mycket kritiskt betänkande. Med varierande styrka uttalar sig utskottet kritiskt mot den förra justitieministern Anna-Greta Leijon. På några punkter har socialdemokraterna hamnat i minoritet i utskottet därför att de valt att begränsa sig till ganska så överslätande formuleringar, medan utskottsmajoriteten, bestående av samtliga oppositionspartier, haft mer stringenta och kritiska skrivningar. I något fall formerar socialdemokraterna en majoritet tillsammans med miljöpartiet mot övriga partier. I några fall går socialdemokraterna och vpk på samma linje. Och slutligen utgör i några fall socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet majoritet gentemot de borgerliga partierna. Det understryker vad jag har sagt i ett tidigare anförande, att det inte finns några givna majoritetskonstellationer i konstitutionsutskottet, vilket är bra. Ännu bättre hade det förstås varit om utskottet kunnat komma fram till eniga bedömningar i denna viktiga fråga. Det tror jag högeligen skulle ha uppskattats av det svenska folket efter all turbulens i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Ansvaret för att en sådan enig bedömning inte varit möjlig åvilar i första hand socialdemokraterna och det borgerliga blocket. De partipolitiska preferenserna har fått ta överhanden, medan vpk och miljöpartiet strävat efter att bedöma varje fråga för sig och i sak. Min egen utgångspunkt är att konstitutionsutskottet alltid måste ha ett starkt sakligt underlag för att rikta kritik mot regeringen eller mot enskilda statsråd. Spekulativa politiska resonemang och kannstöperier bör inte förekomma i konstitutionsutskottet.

Det senare är desto mer anmärkningsvärt med tanke på det kaos som Hans Holmér åstadkom när han sökte ställa åklagarna åt sidan. Efter de erfarenheterna borde Anna-Greta Leijon ha varit extra noggrann på den här punkten. På andra punkter anser jag däremot inte att det finns helt säkra belägg för att Anna-Greta Leijon handlat felaktigt. Det gäller bl.a. påståendet att Leijon sökt påverka riksåklagaren att icke beivra tystnadspliktsbrott. Detta förnekas av såväl Leijon som riksåklagaren. Det är därför mycket gåtfullt att de borgerliga ledamöterna kan tolka ett samtal mellan Leijon och riksåklagaren som de inte åhört på det sättet att avsikten var att söka påverka riksåklagaren, när denne själv förnekar det. Det är just den typen av kritik, utan fast saklig grund, som skadar utskottets anseende. Det är möjligt att Anna-Greta Leijon hade någon avsikt att påverka riksåklagaren, men ingen av oss kan veta det, och det dementeras såväl av Leijon som av riksåklagaren. Det är därför bra att de borgerliga ledamöterna på denna punkt blev ensamma. Det gäller också deras ihärdiga ansträngningar att med hjälp av tredjeoch fjärdehandsuppgifter försöka bevisa att statsministern på ett tidigt stadium var informerad om vad som skulle bli Ebbe Carlsson-affären. Inte ens de borgerliga partierna kan hävda att vårt granskningsarbete gett belägg för att så varit fallet. Att de ändå finner för gott att reservera sig till förmån för en viss kritik mot Ingvar Carlsson är snarast ett utslag av högt ställda partipolitiska ambitioner att ge statsministern ett avgörande ansvar för hela affären. När det misslyckades, kunde de borgerliga partierna ändå inte avhålla sig från att få komma med åtminstone en liten näsknäpp. Vpk och miljöpartiet var inte med om detta. Fru talman! Det kanske allvarligaste i hela den här affären är att en mer eller mindre irreguljär spaningsgrupp och polisstyrka satts upp i lagens utmarker med hjälp av privata pengar. Här förestår domstolsprövning av frågan om insmuggling i landet av apparatur för elektronisk avlyssning liksom om genomförd och planerad illegal avlyssning. Eftersom utskottets granskning begränsar sig till regeringens förehavanden, faller dessa frågor i huvudsak utanför vår kompetens. Men det inträffade är naturligtvis ytterst allvarligt — i synnerhet om det skulle visa sig att höga polischefer har varit inblandade i verksamheten. Under granskningens gång har det framkommit starka tecken på allvarliga missförhållanden inom säpo. Illegal systematisk avlyssning, i strid med grundlag och lag, tycks ha varit närmast vardagsmat. Dessa frågor granskas också av andra organ. Det inträffade belyser emellertid att regeringens och riksdagens insyn i och kontroll över säkerhetsavdelningens verksamhet är obefintlig och att snabba åtgärder nu måste vidtas för att vi skall få en säkerhetstjänst som kan arbeta effektivt men under lagarna för att skydda rikets säkerhet. Det är anmärkningsvärt att vpk och miljöpartiet är ensamma om att dra den i mitt tycke självklara slutsatsen av det inträffade. Socialdemokraterna är mycket lågmälda på den här punkten. De borgerliga tycks vara mer intresserade av Carl Lidbom än av de faktiska missförhållandena inom säkerhetsavdelningen, som bl.a. Lidbom har påpekat. Fru talman! Låt mig slutligen få framföra mitt starka beklagande över att så många kurder i vårt land i samband med den här affären oförskyllt har fått lida på grund av den egenartade besattheten vid det s.k. PKK-spåret. Vi har många kurdiska flyktingar i vårt land som gör stora insatser för vårt samhälle. De är värda all respekt för detta, liksom det kurdiska folket är värt vår solidaritet i sin kamp för nationella och demokratiska rättigheter. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som vpk signerat och i övrigt till vad utskottet har anfört.

Fru talman! Som Bo Hammar har sagt, är vi i mångt och mycket överens om bedömningen på den här punkten, och det är bra att det är på det sättet. Då behöver det inte bli några diskussioner i efterhand om huruvida det har begåtts olagligheter eller inte. Men på något sätt verkar det som om Bo Hammar börjar bli rädd för att han och hans parti vågat kritisera regeringen så hårt, att det är en ny trend hos vpk. Därför ägnade han huvuddelen av sitt anförande till att kritisera de borgerliga partierna. Bo Hammar sade bl.a. att vi i somras skulle ha försökt göra Ebbe Carlsson-affären till ett huvudnummer inför valet, till den stora valfrågan. Jag var med om att i konstitutionsutskottet först bestämma att utskottet inte skulle granska den här affären och ha några utfrågningar under valrörelsen. Den inställningen ändrades den dagen statsministern gjorde detta till en valfråga, nämligen när han lovade Anna-Greta Leijon en ny post i en eventuellt kommande socialdemokratisk regering. Då förde han in frågan i valdebatten, och därmed ändrade jag mig. Det finns offentliga uttalanden från min sida, gjorda innan vi startade granskningen, där jag sade att det är oklart huruvida denna affär kan vara till fördel eller till nackdel för någon under valrörelsen. Vi uppfattade trötthetstecken hos människorna redan innan granskningen hade påbörjats när det gällde den här affären. Bo Hammar höjer sig över oss andra och säger att han inte vill ha några spekulativa resonemang utan är för saklighet. Jag skulle vilja påstå att i ett avseende har Bo Hammar spelat sig själv ett spratt. Det gäller frågan om telefonavlyssning av Täbyanstalten, där han på ett mycket tidigt stadium — därför att han tycker illa om Baresic och dennes tidigare brott — tog ställning för att regeringen inte hade gjort något fel. Åtminstone från min sida har det i det fallet gjorts en mycket saklig bedömning av lagligheten, och det har visat sig att de åberopade paragraferna aldrig tidigare använts på det sätt som regeringen nu har gjort. Det är en helt ny lagtillämpning som dessutom är felaktig. Då spelar det ingen roll om Baresic är en skurk eller inte. Sedan sägs det att vi har försökt göra ett stort nummer av huruvida statsministern visste om Ebbe Carlsson-affären tidigare än han själv uppgivit. Det gjorde vi alla. Vi var överens om att detta var en fråga som skulle tas upp vid den förnyade granskningen. För min del ansåg jag det då viktigt att få veta sanningen, för att kunna göra en bedömning. Vi har allihop kommit fram till bedömningen att det inte finns belägg för att statsministern vetat något på ett tidigare stadium. Det finns inga bevis för detta, och vi har inte heller dragit några andra slutsatser än att vi inte skulle framföra kritik. Vad vi kritiserar statsministern för är att han åsidosatt parlamentarikerna i säpoutredningen, av omsorg för att utredningen verkligen skulle kunna ägna sig åt ett vettigt arbete rörande säkerhetspolisen. Det är en oförskämdhet från Bo Hammars sida att anklaga i klump de borgerliga partierna, inkl. mig, för att vara ointresserade av att få rättelse när det gäller säkerhetspolisen, med tanke på den omfattande verksamhet som vi i konstitutionsutskottet har ägnat bl.a. åt personalkontrollen.
Fru talman! På den sista punkten som Birgit Friggebo tar upp, om säkerhetspolisen och åsiktsregistreringen, vill jag gärna ge henne en eloge för att hon har arbetat oerhört aktivt när det gäller de missförhållanden som finns inom personalkontrollen. Det har vi gemensamt arbetat med. Därför var jag litet besviken över att de borgerliga partierna, framför allt folkpartiet, inte kunde förena sig med vpk och miljöpartiet om en mycket skärpt skrivning vad gäller säkerhetspolisens arbete och då enkannerligen naturligtvis kontrollen över detta arbete. Men om Birgit Friggebo har övertolkat mig i kritiken, vill jag alltså gärna nyansera mig. Sedan är det inte alls så att jag skulle vara orolig för att jag har gått för långt i kritiken av regeringen. Jag har redan från förra sommarens utfrågningar klart markerat en oerhört kritisk inställning. Jag har faktiskt försökt göra en bedömning i sak från fråga till fråga. Men jag har haft ett mycket bestämt intryck av att man från en del borgerliga partier har försökt partipolitisera denna fråga. Jag tycker också när det gäller statsministern att man väl kan ifrågasätta, om det kommer väldigt lösliga uppgifter om hans inblandning, vilken aktivitet konstitutionsutskottet då skall uppvisa som svar på detta. Det var ändå bra att vi gjorde de här utfrågningarna. Det kom fram att det inte finns något belägg för att statsministern har varit inblandad. Därför tycker jag att man kan nöja sig med det och inte, som det borgerliga blocket, ändå skriva en reservation. Vi kan ha synpunkter i övrigt på Ingvar Carlssons agerande och sätt att leda regeringen, men jag tycker inte att det är en fråga i första hand för konstitutionsutskottet. Det hade varit bra om vi hade kunnat vara eniga på den punkten. Slutligen, fru talman, vad gäller telefonavlyssningen av Baresic — vi vet alla vem Baresic är och vad han har gjort här i landet. Han har begått det allra värsta terroristdåd som man kan tänka sig. Jag tycker faktiskt att mot den bakgrunden — om man strikt läser kriminalvårdslagen — fanns det en möjlighet och en rätt för regeringen att dagarna efter Palmemordet beordra en telefonavlyssning av denne terrorist. Det finns annan telefonavlyssning som är betydligt allvarligare.
Fru talman! När det gäller telefonavlyssning står det i förarbetena att det skall handla om militära hemligheter som kan röjas. Lagen har också tillämpats på det sättet att tjänstemän skall vara med och hindra folk från att prata och röja uppgifter. Beträffande den här aktuella telefonavlyssningen var det tvärtom så att man ville få Baresic att telefonera och röja uppgifter. Vi kan ha olika uppfattning om detta. Det är inte det jag talar om. Men det är Bo Hammars sätt att tro att hans bedömning är på något sätt finare och värdigare och mer juridisk än vad min och vår bedömning är. Jag vänder mig bestämt mot detta. När det sedan gäller kritiken och de kommentarer som vi har om statsministern så är det från min sida också fråga om en seriös bedömning av vilka regler som gäller för vad regeringen får göra eller inte får göra. Statsministern och Anna-Greta Leijon var överens om att det här var en fråga för polisen. Men vad gjorde de? De fortsatte att engagera sig i saken och säga att det här måste vi kontrollera. Vi måste ha informella kontakter med Åhmansson och polisen och vi måste i regeringen få fram kontroll av detta — i stället för att överlåta detta åt säpokommittén, som hade denna uppgift, eller ge JK i uppdrag eller på annat sätt formalisera denna fråga. Genom att Carl Lidbom vände sig till statsministern flera gånger och hejade på och sade att det kommer inte fram någonting, så tog statsministern kontakt med Anna-Greta Leijon och bad henne påskynda undersökningsarbetet. Därmed lades ju ansvaret också delvis på statsministern för att kontakterna med Ebbe Carlsson och hela denna härva fortsatte oreglerat på ett informellt sätt. Det är den bedömning av bakgrunden som vi har gjort. Från min sida finns det inte något som helst intresse av att bara helt allmänt ha synpunkter på statsministern eller någon annan regeringsledamots hantering. Jag gör min bedömning mot bakgrund av de erfarenheter jag själv har från regeringsarbete. Jag tycker det är viktigt att hålla tummen i ögat på regeringen. Men då skall också kritiken vara saklig för att den skall ha något som helst värde och för att det skall kunna åstadkommas förändringar.

Fru talman! Jag har i mitt tidigare anförande över huvud taget inte tagit upp frågan om Baresic. Jag har inte gjort det, därför att jag faktiskt tycker att hela denna affär är en bagatell. Det handlar om en ökänd terrorist. Men det är riktigt som Birgit Friggebo säger att även för en sådan skall lagen gälla. Men nu finns det en paragraf i kriminalvårdslagen som säger att om det föreligger hot mot rikets säkerhet skall sådan här avlyssning kunna ske. Det är klart att man då kan diskutera denna paragrafs tillämplighet. Men många framstående jurister säger att den var möjlig att tillämpa i denna situation. Jag är då inte människa att säga att vi i utskottet kan göra en bättre bedömning av denna lagparagraf än juristerna kan göra. Det är en väldigt speciell paragraf. Birgit Friggebo och jag är båda engagerade i frågan om illegal avlyssning och om åsiktsregistrering och annat. Men när det gäller denna punkt tycker jagatt det egentligen inte finns någon större anledning att göra någon affär av den. Jag är litet förvånad över att man måste göra en särskild reservation på denna punkt. När det gäller statsministern tycker jag att jag har sagt nog i den frågan. Jag överlåter med varm hand åt socialdemokraterna att vidareutveckla frågan. Om det på något sätt hade framkommit att statsministern hade varit inblandad, skulle jag vara den förste att vara med och rikta kritik mot honom. Men jag tycker också att när vi inte kan få fram detta, så hade det stärkt konstitutionsutskottets prestige och anseende om vi hade sagt: OK, vi har gått till botten med detta, och vi har inte kunnat finna något belägg, så vi släpper den frågan. Men ändå måste man alltså ha de här slängarna, och dem kan man ju ha, men jag vet inte om det var nödvändigt att de skulle återfinnas just i konstitutionsutskottets betänkande. Det är mina funderingar kring frågan. Jag är alltså inte det minsta rädd för att gå till kritik. Jag upphöjer mig inte heller, Birgit Friggebo, till något slags saklighetens främsta representant i utskottet. Min ambition har varit att åstadkomma största möjliga enighet i bedömningen av detta. Jag tror, liksom jag sade tidigare, att det hade varit väldigt bra för respekten för rättssamhället samt för respekten för politikerna och riksdagen. Jag tycker att vi har kommit ett väldigt långt stycke på väg. Men vi kunde kanske ha kommit ännu längre.

Fru talman! Jag skall här ta upp miljöpartiet de grönas synpunkter på granskningen av den s.k. Ebbe Carlsson-affären. För det första måste jag då konstatera att jag personligen gärna hade använt den tid som nu gått åt till att granska regeringens åtgärder i denna för hela nationen så tragiska händelse till att hjälpa till med att bringa klarhet i vem eller vilka som ligger bakom mordet. Jag tycker ändå att det har varit viktigt att granska hur regeringen handlagt dessa för rättssäkerheten så viktiga frågor. Inte ens spaningarna efter den som mördade vår statsminister får göra att lagarna åsidosätts. Vi har från vår sida valt att inte vara pådrivande i denna granskning, delvis därför att vi inte har varit med under hela tiden men även därför att vi har tyckt att det har funnits en hel del av politiska övertoner, som enligt vår uppfattning inte hör hemma i en konstitutionell granskning.Därför har vi vägt nästan vartenda ord som står i såväl utskottsmajoritetens som reservanternas skrivningar på guldvåg. I de fall som vi har funnit att det på konstitutionella och rättsliga grunder varit befogat med kritik har vi instämt i denna. Däremot har vi konsekvent avstått från kritik så snart det har känts som att de borgerliga reservanterna haft politiska bedömningar som underlag för sin kritik. Detta har väckt en hel del irritation i utskottet, då vi hela tiden krävt att få ta del av alla skrivningar i förväg. Men det är min övertygelse att vi genom detta har utfört ett seriöst och noggrant granskningsarbete, vilket har resulterat i att vi tillsammans med de borgerliga har riktat kritik av relativt mild karaktär mot regeringens agerande vid telefonavlyssningen av Miro Baresic. Med hänsyn till att regeringen fattade sitt beslut så kort tid efter mordet har vi nöjt oss med att påtala det felaktiga i beslutet och att detta faktiskt strider mot 31 § kriminalvårdslagen. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1, p. 12. Nästa reservation som jag yrkar bifall till är reservation nr 2, som handlar om regeringens inblandning i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Här har vi fått de borgerliga partierna att på flera punkter ändra sin reservation från sommarens utkast. Vi ansåg att dessa punkter inte var av konstitutionell natur, och vi har därför lyckats genomdriva omfattande strykningar. Vi undrar dock vad vpk-ledamöterna haft för skäl till att inte kunna gå med på en gemensam skrivning. Deras separata reservation, som nu är fogad till betänkandet, är i sak ytterst nära vår reservation. Jag förstår inte hur de kan undvika att åtminstone i andra voteringsomgången när det gäller reservation nr 2 gemensamt med oss rösta för kritik mot regeringen. Beträffande reservation nr 4 förstår jag helt enkelt inte vad de borgerliga partierna har sysslat med. Enligt mig har man utgått ifrån att Ingvar Carlsson har begått något fel av konstitutionell karaktär. När man sedan har misslyckats med att bevisa detta, har man gjort en politisk bedömning av vad statsministern, enligt de borgerliga, borde ha gjort. Det kan kanske vara intressant att ha en politisk debatt om vad vår statsminister skall göra eller inte göra, men jag tycker inte att den frågan hör hemma i ett betänkande av konstitutionell art. Jag yrkar därför bifall till utskottets bedömning i denna del. I fråga om rekommendationsbrevet till Ebbe Carlsson kan jag instämma med flera tidigare talare. Jag yrkar alltså bifall till utskottsmajoritetens anmälan i detta betänkande. Vidare när det gäller regeringens kontakter med spaningsledningen har jag följt den socialdemokratiska linjen och därmed räddat regeringen från kritik. Jag kan villigt erkänna att jag tycker att detta är den svåraste delen i hela Ebbe Carlsson-affären. Dels pågick denna granskning redan innan miljöpartiet var representerat i utskottet, dels har vpk och de borgerliga representanterna inte stött sig vare sig på någon lagtext i rättegångsbalken eller på någon paragrafi regeringsformen när de har skrivit sin reservation. Det är en väldigt svag skrivning och kritiken är mild. Orden som hela reservationen byggs upp kring är att ”till detta kommer Anna-Greta Leijons upprepade sammanträffanden med Ebbe Carlsson, vilka man kan utgå ifrån att Ebbe Carlsson hänvisat till när han i sin tur talat med Åhmansson”. Begreppet ”utgå ifrån” måste för Åhmansson ha framstått som ett stöd för Ebbe Carlssons teorier. Man använder alltså ”utgå” och ”framstått” till att rikta kritik. Jag har haft svårt för att medverka vid denna typ av skrivning. När det sedan gäller regeringens kontakter med åklagarna har det funnits skäl till en konstitutionell kritik. Jag yrkar därför bifall till utskottets anmälan i denna del. När det gäller reservationerna 8 och 9 har jag inte funnit att det legat någonting av konstitutionell karaktär i dessa reservationer. Jag vill därför yrka bifall till utskottsmajoritetens anmälan. Fru talman! Till sist vill jag yrka bifall till den reservation som Bo Hammar har tagit initiativ till. Reservationen tar upp frågan om kontroll av påstådda missförhållanden inom säkerhetspolisen. Jag — liksom Bo Hammar — anser att det är regeringens sak att ytterst se till att det fulla ansvaret för säkerhetspolisens verksamhet verkligen tas. Jag har inte för avsikt att vidare gå in på denna reservation som Bo Hammar och Birgit Friggebo redan har polemiserat om.